Herr talman! I föreliggande betänkande avseende studiestöd under nästkommande budgetår har vi från moderata samlingspartiets sida i huvudsak anslutit oss till utskottsmajoritetens bedömningar. Men på några punkter har vi avvikande uppfattningar, och jag vill här något redovisa dem. Det gäller först nivån på och konstruktionen av det framtida studiestödet som vi tagit upp i reservationen 3. Studiemedlens totala belopp har inte följt den allmänna standardutvecklingen i samhället. Lönerna för yngre människor har ökat snabbt under de senaste åren. Detta tillsammans med ett skattesystem med höga marginalskatter gör att det inte blir särskilt lockande att med stora uppoffringar genomgå en högre utbildning för att någon gång i framtiden få en högre lön. I moderata samlingspartiets partimotion understryks också i den här frågan att om man skall förstärka rekryteringen till sammanhållna utbildningar av traditionell typ så är det ofrånkomligt att höja studiemedlens totalbelopp. Därför menar vi att riksdagen bör fastställa en plan för ökning av totalbeloppet. Studiestödsutredningen har räknat fram att om man skall återställa studiemedlens köpkraft till den nivå som de hade när studiemedelssystemet infördes år 1965 så skulle det krävas en höjning av totalbeloppet från nuvarande nivå, 140 96 av basbeloppet, till 150 96 av basbeloppet. Om systemet skulle anpassas till den allmänna standardutvecklingen i samhället under den tid som systemet funnits skulle en höjning till 200 96 av « basbeloppet vara motiverad. Vi föreslår nu i reservationen 3 med bifall till motion 1225 att riksdagen begär förslag från regeringen till en plan för höjning av studiemedlens totalbelopp, så att det på sikt uppgår till 180 96 av basbeloppet. Christer Nilsson sade att det skulle bli så stora kostnader för moderatförslaget. Men det skulle ju inte genomföras omedelbart utan successivt över flera år enligt en plan. Vi tror att det är viktigt att snart få en förbättring till stånd. Det är glädjande att utskottsmajoriteten också tycks inse problemet. Visserligen avstyrker man bl.a. moderatmotionen med att hänvisa till studiestödsutredningens arbete, men man uttalar samtidigt att utredningens arbete bör bedrivas skyndsamt, och det är ju ett erkännande av frågans vikt. Vi anser ändå den här frågan så angelägen att vi menar att riksdagen redan nu bör begära förslag från regeringen. Vi anser också att det är glädjande att inkomstgränsen för makeprövningen planenligt höjs från 300 till 350 96 av basbeloppet. Jag yrkar bifall till reservation 3. Under anslaget Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser m.m. föreslås i propositionen att anslaget tillförs 30 milj.kr. av vuxenutbildningsavgiften och de influtna skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden under nästa budgetår. I en motion av Hans Nyhage m.fl. yrkas att anslaget endast skall tillföras 25 miljoner, alltså oförändrat anslag jämfört med innevarande budgetår. Motiveringen är att anslaget förra året höjdes mycket kraftigt och att vi i ett ansträngt budgetläge måste vara återhållsamma med utgifterna. Vi delar motionärernas uppfattning, och har i reservation 10 föreslagit bifall till motionen. Vi föreslår att de 5 milj.kr. som därigenom skulle sparas skall innehållas och reserveras. Vi kan alltså inte godta utskottsmajoritetens mening att dessa medel automatiskt måste användas på något annat anslag. Vi menar att det inte skall vara något tvång att använda varje krona till sista öret. Här begär vi därför i det här läget en inbesparing av 5 milj.kr. Vi anför också i reservationen att det finns anledning att överväga om man kan inordna vuxenstudiestödet och dess administration i det konventionella studiestödssystemet. Detta för att skillnaderna i stödförmåner skall kunna utjämnas och garantier för en så långt möjligt objektiv och rättvis fördelning skapas. Jag yrkar bifall också till reservation 10. De moderata ledamöterna står bakom det särskilda yttrandet nr 2 angående studieplansbundna universitetscirklar. Bakgrunden är att Inger Lindquist och Ove Nordstrandh har motionerat om att studiemedel skall kunna utgå till studerande som deltar i undervisning som bedrivs av de erkända studieförbunden i form av studieplansbundna universitetscirklar med av universitet anvisade krav och efter fastställt examinationsförfarande. Den främsta anledningen är att juridikstuderande vid Kursverksamheten vid Göteborgs universitet inte får studiemedel. Vi har med det särskilda yttrandet velat framhålla vikten av att frågan om studiesocialt stöd till deltagare i dessa cirklar måste få sin lösning inom folkbildningsutredningens arbete. Till sist vill jag bara säga några ord om den förändring i förhållande till propositionen som utskottet föreslår när det gäller vuxenstudiestödet. Utskottet föreslår i enlighet med motioner från socialdemokraterna och centern att sådant studiestöd skall kunna utgå per dag samt under julferier. Jag vill klart deklarera att vi moderater inte har känt den minsta entusiasm för det här förslaget, främst därför att det enligt vår uppfattning kommer att leda till mer krångel. Enda anledningen till att vi inte direkt har reserverat oss mot det är att, enligt det föreliggande förslaget, en omfördelning gjorts så att kostnaderna inte skall bli högre genom ändringen utan oförändrade. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 10, båda undertecknade av de moderata representanterna i utskottet.
Herr talman! Jag framhöll i mitt förra inlägg att det finns ett taktiskt drag i moderaternas politik på detta område. Våren 1976 krävde moderaterna att studiemedlens bidragsdel skulle vara 25 96 av basbeloppet och att prövningen mot makes inkomst och förmögenhet helt skulle slopas. Trots att moderaterna var en dominerande kraft i regeringen Fälldin infriades inte dessa vallöften. Nu när moderaterna på nytt är i opposition lovar Bohmans parti en kostnadskrävande reform, samtidigt som man i andra sammanhang kräver skattesänkningar. Om Gösta Bohman och Allan Åkerlind studerar sitt partis turer i den studiesociala debatten, kommer de att finna att det gamla högerpartiet knappast är regeringsdugligt.
Herr talman! En förbättring kommer till stånd genom utskottets förslag beträffande äktamakeprövningen. Förbättringen sker enligt de riktlinjer som tidigare givits. Fribeloppet höjs nu från 300 96 till 350 96 av basbeloppet. Det är en klar förbättring i enlighet med tidigare planer. Hur mycket man kan höja på det ena eller andra området beror på en ekonomisk bedömning från år till år. Vi har framlagt våra förslag. Vi vill ha en planenlig höjning av studiemedlen. Den höjningen skall genomföras under ett antal år. Höjningens storlek får varje år bedömas med hänsyn till rådande ekonomiska situation.

Herr talman! För moderaternas talesman i denna debatt, Allan Åkerlind, återstår att förklara varför hans parti visar stor återhållsamhet i regeringsställning men lovar reformer utan ekonomisk täckning i opposition. Någon förklaring kommer vi nog inte att få. Att moderaterna ägnar sig åt taktik och bedriver dubbelspel vill nog Allan Åkerlind inte erkänna. Faktum kvarstår: de frikostiga vallöftena är ännu inte infriade.
Herr talman! Om Christer Nilsson tänker efter, skall han nog komma ihåg den ekonomiska situation som den borgerliga trepartiregeringen fick överta efter socialdemokraterna 1976. I det läget gällde det att få Sverige på fötter, få i gång produktionen och kunna öka exporten. Man måste inrikta sig på detta för att få ekonomiska resurser till förbättringar på andra områden. Man kunde inte göra allt på en gång. Det gällde att städa av det s.k. dukade bord som var dukat på ett sätt som inte var särskilt trevligt utan innebar ekonomiska bekymmer av mycket stora mått. Det fanns vid det tillfället inte pengar till alltför stora reformer. Det vet även Christer Nilsson.

Herr talman! Det finns inget så krångligt som det studiesociala systemet med procentsatser, fribelopp, övre och nedre inkomstgränser, återbetalningsregler m.m. Bara från denna synpunkt vore det bra att införa ett enhetligt lättadministrerat studielönssystem som vpk föreslår. Men det är förstås inte för den administrativa förenklingens skull som vpk vill ha studielön för alla studerande över 16 år. Det är av sociala och ekonomiska rättviseskäl. Trots att allt fler människor, framför allt unga människor, nu har formell rätt till ökad utbildning är den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen och särskilt den längre, sammanhållna utbildningen stor. Detta visar undersökningar gång på gång, t.ex. den av statistiska centralbyrån från 1976, där man konstaterar: Av samtliga akademikerbarn födda under andra hälften av 1940-talet påbörjade uppskattningsvis ca 8096 studier vid universitet och högskolor . Motsvarande siffra för arbetarbarn är ca 10 96. I samma undersökning visar man på den sociala snedrekryteringen till olika typer av utbildning: Olika studieinriktningar har olika social rekrytering. Den största förändringen av den sociala rekryteringen har skett vid de filosofiska fakulteterna, medan rekryteringen till många spärrade utbildningar har varit relativt oförändrad. Utbildningar med stor andel av barn till akademiker och högre tjänstemän är bl.a. medicinska och tekniska utbildningar. Andelen arbetarbarn är störst vid socialhögskola och ämneslärarutbildning. Till viss del beror denna snedrekrytering på utslagningen i den grundläggande utbildningen — förskola, grundskola och gymnasieskola —, dels beror den på att barn med akademiskt utbildade föräldrar i sin hemmiljö stimuleras till studier på ett annat sätt än arbetarbarn. För att ge barnen från arbetarklassen en ”andra chans” till universitetsoch högskoleutbildning har bestämmelserna om vidgat tillträde tillkommit. Men också denna möjlighet till högre studier har framför allt utnyttjats av andra skikt än arbetarklassen: endast 10 96 av dem som fått sådan behörighet till högre studier kommer från arbetarklassen, och bland samtliga vuxenstuderande är endast några få procent arbetare. Allt detta visar att den sociala snedrekryteringen fortfarande är kraftig och att målsättningarna med det nuvarande studiemedelssystemet inte alls har uppfyllts. Dagens lånesystem innebär inte enbart att den studerande drar på sig stora skulder. Under studietiden måste den studerande leva på en standard som ligger långt under genomsnittet. Dagens maximala studielån, inkl. bidragsdelen, motsvarar en lön på mindre än 2 500 kr. Studiemedelsbeloppet utgör i dag 140 96 av basbeloppet. Det skulle i dagens läge krävas en höjning av studiemedlen till 200 96 av basbeloppet för att de studerande skulle få del av samma standardökning som låginkomsttagare fått under det årtionde som studiestödet varit i funktion. Vi i vpk menar att studiemedlen måste konstrueras på ett sådant sätt att de följer standardutvecklingen. Bidragsdelen, som aldrig varit fixerad i förhållande till totalbeloppet, har gradvis, trots en del uppjusteringar, minskat från 25 96 till 11,8 96 av totalbeloppet. Denna minskning innebär ökad skuldsättning för de studerande. En omedelbar höjning till 25 26 av totalbeloppet skulle återställa standarden till den nivå som var avsedd från början. Det är det minsta man kan begära. Rädslan för skuldsättning utgör för många människor ett stort och kanske ibland avgörande hinder för att skaffa sig högre utbildning. Det visar sig att kvinnliga studerande är mera oroade än manliga för en studieskuld och att studerande från socialgrupp 3 är mer oroade än de från socialgrupp 1. Ett sätt att minska skuldbördan är att höja bidragsdelen till 25 96 av totalbeloppet. Ett annat sätt att minska skuldbördan är att kraftigt förbättra återbetalningsreglerna. Detta kan göras dels genom att införa studielön för alla studerande över 16 år, dels genom att förändra återbetalningsreglerna. Studiemedlen har varit föremål för en i stort sett obruten utredningsverksamhet sedan de infördes och man har också genomfört vissa förändringar. En av de viktigaste var att riksdagen 1976 beslutade att successivt avskaffa den s.k. äktamakeprövningen. Avvecklingen skulle ske under en treårsperiod. I årets budgetproposition har avvecklingen ytterligare förhalats, något som vpk anser oacceptabelt. Äktamakeprövningen hindrar särskilt kvinnornaatt börja studera som ett första steg på väg till yrkesverksamhet. Vi menar i vpk att rätten att studera inte skall vara avhängig av makes eller makas benägenhet att ekonomiskt medverka till studier. Vpk kräver att äktamakeprövningen omedelbart avskaffas. En annan stor orättvisa i det nuvarande systemet är att barntilläggen är återbetalningspliktiga och behovsprövade. Enligt den allmänna synen att staten bör ta ett växande ansvar för kostnaden för barnets uppehälle måste barntillägg som icke är återbetalningspliktiga omedelbart höjas till 50 96 av basbeloppet. Samtliga former av studiehjälp måste, menar vi i vpk, årligen justeras för att kompensera kostnadsökningar som orsakas av inflationen. Samtliga förslag till förbättringar av det studiesociala systemet, som vpk föreslår, avvisas av utskottet bl.a. med hänsyn till det statsfinansiella läget. Det innebär att regering och riksdag accepterar den uruselt låga standard som många studerande lever under. Hur skall man som 18-19-åring kunna klara sig på 8 kronor om dagen, eller 208 kr. i månaden? Eller, om man är heltidsstuderande, på 17 500 kr. för ett läsår? De studerande kräver 25 000 kr. Jag tycker det inte är för mycket begärt. Det är på tiden att regering och riksdag tar ansvar för högskolereformen. De studerande måste få en rimlig levnadsstandard. Genom att kraftigt förbättra de studiesociala villkoren kan man bryta den nu katastrofalt sneda sociala rekryteringen till i stort sett all utbildning. Men för att kunna förändra den ekonomiska situationen för de studerande behövs pengar. Vi kan konstatera att varken utskott eller regering vill bevilja dessa i den utsträckning det behövs. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 597.

Herr talman! Christer Nilsson slutade sitt anförande med att tala om att regeringen inte fullföljer de löften man gav före 1976 års val. När det gäller studiemedel och studiehjälpssystemet vet Christer Nilsson lika väl som jag att det pågår mycket omfattande utredningsarbete. Detta beräknas hålla på hela 1979, och det gör ju att man inte har kommit ut med några genomgripande förslag till förändringar när det gäller studiestödet. Departementschefen säger att han har tagit upp bara sådana förändringar som han anser vara motiverade av kostnadsutvecklingen. Det sker alltså en del förbättringar i budgetpropositionens förslag. Det utlovas också ytterligare förslag i budgetpropositionen, och för några dagar sedan kom även propositionen om förbättrat studiestöd till 18—-19-åringar i gymnasial utbildning. Jag kommer huvudsakligen att uppehålla mig vid motionsyrkanden som fullföljts i reservationer, och jag börjar, herr talman, genast med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på de reservationer som finns fogade till betänkandet. Jag skall försöka att utelämna mycket av detaljer och bara ta upp det som är väsentligt för sammanhanget. När det gäller det inkomstprövade tillägget har socialdemokraterna föreslagit att den lägre inkomstgränsen skall höjas till 41 000 kr. Utskottsmajoriteten avstyrker detta med hänsyn till det statsfinansiella läget, men man kan också hänvisa till att de här inkomstgränserna brukar ligga på samma nivå som inkomstgränserna för det statliga bostadsbidraget, där budgetpropositionen i annat sammanhang föreslår samma inkomstgräns. Christer Nilsson nämnde att bland de löften som regeringen inte fullföljt finns äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. För budgetåret 1977/78 påbörjades en nedtrappning av den här prövningen. Tyvärr kunde man av ekonomiska skäl inte göra samma sak för innevarande budgetår, men man återkommer ju i budgetpropositionen med en ytterligare förbättring. Där föreslås att fribeloppet för makes inkomst höjs från 300 26 av basbeloppet per kalenderår till 350 96. Men utöver detta föreslår socialdemokraterna en höjning av fribeloppet för den egna inkomsten från 55 926 av basbeloppet per kalenderhalvår till 60 96. Det skulle innebära en kostnad på ungefär 14 miljoner, och det avstyrker utskottsmajoriteten.

Vi i utskottsmajoriteten avstyrker detta och hänvisar där till flera skäl. Reglerna för återbetalning måste vara enkla. Hela förskottssystemet bygger på att man har enkla regler att administrera, och om man tillämpar det system som socialdemokraterna föreslår finns det risk för att det kommer ansökningar om studiemedel utan att vederbörande egentligen är berättigad till studiemedel. Jag tycker också att man i detta sammanhang kan påpeka att den ränta, som tillämpas vid återkrav för felaktigt utbetalt förskott, är lägre än den ränta som tillämpas i övrigt inom studiemedelssystemet. För timoch dagstudiestöd har socialdemokraterna också förslag till höjningar utöver vad budgetpropositionen föreslår. De höjningarna skulle innebära betydande minskningar av de olika stöden, och jag vill gärna nämna de siffror som kan vara aktuella. För timstudiestöd skulle den höjning av stödet socialdemokraterna föreslår innebära en minskning av antalet stöd, från i budgetpropositionen beräknade 25 000 till 21 300 och för dagstudiestöden från 16 000 till 12 000. Vi menar i utskottsmajoriteten att det är viktigt att så många som möjligt kan få tillgång till de här stödformerna. Vi menar att budgetpropositionens förslag är rimligt, och vi avstyrker därför det socialdemokratiska förslaget. Allan Åkerlind berörde frågan om det särskilda vuxenstudiestödet, som jag också vill nämna i detta sammanhang. Där har ett enhälligt utskott — även om Allan Åkerlind gjorde en liten markering för en stund sedan -— tillstyrkt det förslag som socialdemokraterna gav beträffande en ändring av reglerna för detta stöd. Det har vi gått med på därför att ändringen innebär inte en minskning av samma omfattning som de förslag som rör timoch dagstudiestöden. Här skulle minskningen innebära en skillnad mot budgetpropositionens förslag från 14 700 till 14 350. När det gäller företagarorganisationernas möjligheter att få medel för information om vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på arbetsplatserna har Gösta Andersson tidigare berört socialdemokraternas motvilja mot detta. Jag vill bara göra tillägget, att vi i utskottsmajoriteten menar att även företagarorganisationerna bör få denna möjlighet, med hänsyn till att både särskilt vuxenstudiestöd och internatbidrag kan utgå även till person som inte är arbetstagare. I moderaternas partimotion finns ett långtgående förslag, som Allan Åkerlind har redogjort för men som jag inte går närmare in på. Utskottsmajoritetens avstyrkande av detta förslag görs med hänvisning framför allt till de pågående utredningarna om studiestöden. Utredningarna har också i uppdrag att lämna förslag beträffande den framtida nivån på studiestödet. Vi menar att det nu inte är lämpligt att fatta bindande beslut för framtiden.

En sådan besparing kan man knappast kalla besparing. Vi menar att det i stället skulle fördelas på andra konton, på andra delar av vuxenstudiestödet. Men det är viktigt att man har medel för denna uppsökande verksamhet och informationen på arbetsplatserna för att de som är berättigade till sådant stöd verkligen skall kunna utnyttja det. Gösta Andersson sade beträffande reservationen 6 att timstudiestöd och inkomstbidrag borde kunna utgå även till andra än arbetstagare. Det är riktigt att centrala studiehjälpsnämnden har lagt fram ett sådant förslag, men det är kostnadskrävande. Det skulle röra sig om ungefär 23,5 milj.kr., varav, enligt CSN, hälften skulle finansieras skattevägen.

Den finansieringsform som föreslås i motionen tror jag knappast är lämplig. Även om den skulle vara genomförbar, skulle en mycket stor del —- sannolikt den största — behöva finansieras skattevägen. Inga Lantz talade nyss för vänsterpartiet kommunisternas motion 597, och även arbetarpartiet kommunisterna har en omfattande motion, 1633. Dessa motioner knyter an till flera av de områden som jag har berört. Många av förslagen överensstämmer i viss mån med socialdemokraternas förslag, men i vissa fall är de mycket mer omfattande. De avslagsyrkanden som jag har framfört beträffande socialdemokraternas förslag gäller även de senast nämnda motionerna. Därutöver innehåller motionerna från vpk och apk mycket långtgående och kostnadskrävande förslag. Som jag tidigare nämnt pågår ju en omfattande utredning om studiestödet. Ett förverkligande av de här motionsförslagen skulle innebära ett föregripande av denna omfattande utredning. Utskottet har av den anledningen, och även av statsfinansiella skäl, inte kunnat tillstyrka dessa motioner.

Herr talman! När man studerar utskottets skrivning och lyssnar till utskottsmajoritetens företrädare i debatten, finner man att det inte finns några bärande motiv för att avslå den socialdemokratiska motionen. Utskottsmajoriteten tycker att propositionen är väl avvägd, men motiverar inte på ett hållbart sätt, varför man har kommit fram till den uppfattningen. Flera förslag avvisas med hänvisning till statsfinanserna. Om detta vill jag bara säga att det socialdemokratiska budgetalternativet är, nu liksom under regeringen Fälldins dagar, ekonomiskt starkare än regeringens förslag till statsbudget. Vi har ju ett mindre budgetunderskott. Inte heller har utskottsmajoritetens företrädare, Britta Bergström, lyckats förklara varför löntagarnas medel skall förbrukas för företagarändamål. Den borgerliga linjen vore logisk under förutsättning att egenföretagarna hade att erlägga vuxenutbildningsavgift. Att detta inte bara utgör ett budgettekniskt problem visar ju LO:s och TCO:s brev till trepartiregeringen. Man kan ju se en linje i regeringen Fälldins och regeringen Ullstens politik: de borgerliga regeringarna är inte beredda att lyssna till de organiserade löntagarnas synpunkter och önskemål. Jag delar Britta Bergströms uppfattning att det inte finns förutsättning för någon större reform på det här området förrän utredningen är klar och det finns pengar för reformer. Men när folkpartiet befann sig i opposition ansåg de tre borgerliga partierna att utredningen utgjorde en spärr för reformarbetet.
Herr talman! Jag konstaterar att Britta Bergström som utskottets talesman inte är beredd att ta ansvar för de utbildningsreformer som genomförts och inte heller för alla uttalanden man har gjort i denna kammare om att den sociala snedrekryteringen måste brytas. Hade folkpartiet tagit det ansvaret hade man också varit mer välvilligt inställd till de rättmätiga krav som förts fram från de studerande och också från vpk i motionen 597. Man måste således tycka att det är riktigt och rimligt att studerande skall leva på 17 500 kr. om året. Man måste tycka att det är en rimlig levnadsnivå liksom att de yngre studerande under 20 år fortfarande skall ha 8 kr. om dagen att leva på. Man är inte inom något parti beredd — och det förvånar mig — att ens återställa bidragsdelen till det ursprungliga läget. Den utgjorde 25 96 när systemet infördes och är nu nere under 12 96. Man hänvisar i avslagsyrkandet till att utredning pågår. Det är riktigt, men om man menar något allvar med skolreformer och med tal om att vilja bryta den sociala snedrekryteringen måste man vidta konkreta åtgärder för att bryta den här trenden, som blir allvarligare och allvarligare för varje år som den här frågan diskuteras i riksdagen. Det behövs konkreta åtgärder. Det är nödvändigt att öka studiemedlen i deras helhet men framför allt bidragsdelen. Jag tycker att det är ohållbart att hänvisa till det statsfinansiella läget. I andra sammanhang tillåter man sig att låta miljarderna rulla i gåvor och subventioner till storföretag. Då finns det inget statsfinansiellt läge att hänvisa till! Sedan vill jag säga några ord om äktamakeprövningen. Det är skandalöst när folkpartiet uttalar sig för den — folkpartiet som i andra sammanhang så väldigt högljutt vurmar för jämställdhet. Det här är väl en jämställdhetsfråga om någon. Ur kvinnoaspekt är det alltså mycket viktigt att få bort den passusen. Man fattade för tre år sedan beslut att den skulle vara borta inom en treårsperiod, men fortfarande förhalar man reformen. Det rimmar illa att folkpartiet — som framställer sig som ett jämställdhetsparti — inte vill lösa den här frågan omedelbart.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Christer Nilsson menar att våra motiveringar för avslag på socialdemokraternas motion inte är särskilt bra. Han nämnde t.ex. mitt uttalande att förslagen i budgetpropositionen är väl avvägda. När vi har denna statsfinansiella situation f. n. måste vi mycket noga avväga de reformer och förbättringar som görs. Det görs dock vissa förbättringar, men jag har undvikit att räkna upp dem med hänsyn till den sena tidpunkten. Har vi på något ställe sagt att förslaget är väl avvägt menar vi att det är väl avvägt i relation till samhällsekonomin — och det är vårt sätt att uttrycka detta. Jag vill helt kort säga till Inga Lantz att folkpartiet visst är berett att ta ansvar, men vi har också ansvar för statsfinanserna f. n. Som jag sade nyss måste vi avväga varje förslag. Inga Lantz talar om miljardrullning åt annat håll. Det är faktiskt nödvändigt, det vet Inga Lantz också, att hålla sysselsättningen i gång för att vi över huvud taget skall kunna hålla i gång det studiesociala stödsystemet med de brister det har f. n. Jag skall erkänna att det finns brister, men vi bör avvakta utredningens färdigställande innan vi gör några större förändringar.
Herr talman! Jag konstaterar då bara att Britta Bergström inte är beredd att ta ansvar för de studerandes ekonomi utan fortfarande vill att de skall leva på en standard som är helt oacceptabel.

Herr talman! I motionen 1978/79:1806 har Ove Nordstrandh och jag hemställt att riksdagen skall uttala att rätt till studiemedel skall tillkomma alla som deltar i undervisning som bedrivs av de erkända studieförbunden i form av studieplansbundna universitetscirklar med av universitetet anvisade lärare och efter fastställt examinationsförfarande. Utskottet har tyvärr som vanligt avstyrkt bifall till motionen, men jag är i alla fall glad över att Allan Åkerlind, Blenda Littmarck och Christina Rogestam i ett särskilt yttrande gett uttryck för en mer nyanserad uppfattning än utskottet i övrigt. Bakgrunden till motionen är förhållandena för de juris studerandena i Göteborg. Där har sedan slutet av 1960-talet Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet gett kurser som ingår i jur.kand.-examen. Undervisningen omfattar nu sedan många år tillbaka samtliga erforderliga ämnen. Intresset för juridikstudier i Göteborg är stort. Det är mellan 300 och 400 studerande som varje termin följer den här undervisningen, och det under stora ekonomiska uppoffringar, eftersom de är förvägrade rätten till studiemedel och måste betala kursavgifter på betydande belopp. Med hänsyn till det år efter år visade intresset för dessa studier i Göteborg är det anmärkningsvärt att inte något gjorts för att förbättra de studerandes situation. Under de år jag varit i riksdagen har jag så gott som varje år motionerat i den här frågan. Det har gällt att få juridisk fakultet till Göteborg eller juridisk linje eller att, som nu, få studiemedel till alla dem som läser juridik. Jag har med det fullföljt de ansträngningar som gjorts av tidigare riksdagsledamöter också från andra partier än moderata samlingspartiet. Redan i samband med att Göteborgs högskola med en filosofisk fakultet kom till 1891 var man inne på tanken att en juridisk fakultet därefter var det mest angelägna. Men ingenting har alltså hänt. Jag tycker att det är oförklarligt att man år efter år sätter käppar i hjulet för alla dem som av skilda skäl vill läsa juridik i Göteborg. Varför skall just dessa studerande i vårt bidragsvilliga land gå miste om förmåner, som utan diskussion tillfaller alla andra studerande? Jag uppfattar utskottets ställningstagande som en ovilja att ställa till rätta — för det kan väl inte vara så att vi sitter fast i en regelbyråkrati där föreskrifter upphört att fylla sitt syfte, nämligen att tjäna människans bästa? Jag vill inte alls påstå att jag är djupare insatt i den komplicerade utbildningsoch studiebidragspolitiken, men så mycket är helt klart för mig att man inte år efter år kan bortse från ett dokumenterat behov av undervisning och vägra att tillgodose hundratals studerandes berättigade krav på studiemedel. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motionen 1806.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att motverka en överströmning av charterpassagerare från Sturup till Kastrup. För några år sedan gjordes på uppdrag av luftfartsverket en undersökning av chartermarknaden i Sydsverige. Undersökningen visade bl.a. att huvuddelen av resenärerna föredrar Sturup framför Kastrup som avreseflygplats. På grundval av denna information utformade luftfartsverket ett stimulanspaket för att — i överensstämmelse med allmänhetens önskemål — överföra chartertrafik från Kastrup till Sturup. Stimulansåtgärderna omfattade bl.a. rabatter till flygföretagen på landningsavgifterna. En förutsättning för att rabatter skulle utgå var att de medförde ökad trafik. Under tiden 1975-1978, dvs. den period som chartertrafiken på Sturups flygplats har stimulerats, har antalet resenärer ökat med ca 100 000 från ca 70 000 till ca 170 000. Trafikökningen har medfört en intäktsförstärkning för luftfartsverket under år 1978 på mer än 10 milj.kr. Eftersom luftfartsverkets flygplatser utgör en ekonomisk enhet innebär detta att stimulansåtgärderna för chartertrafiken på Sturups flygplats på ett påtagligt sätt medverkat till att begränsa höjningen av luftfartsavgifterna. I april i fjol beslöt riksdagen att införa en skatt på charterresor med flyg till utlandet. Skatten utgår med 100 kr. per passagerare. I Danmark har en charterskatt införts som utgår med 50 danska kronor, vilket motsvarar ca 40 svenska kronor. Härigenom uppstod en skillnad mellan den svenska och danska skatten på ca 60 kr. Eftersom skillnaden i flygplatsavgifter är ca 40 kr. har kostnadsskillnaden efter skattens införande blivit 100 kr. till Kastrups fördel. Med anledning härav uttalade skatteutskottet vid behandlingen av propositionen med förslag om införande av en charterskatt att utskottet förväntar att regeringen med största uppmärksamhet följer verkningarna av skatten för Sturups vidkommande och skyndsamt vidtar åtgärder för att eliminera konkurrenssnedvridningar till flygplatsens nackdel. I skrivelse den 29 januari 1979 till regeringen framhåller luftfartsverket att en markant överflyttning av trafik till Kastrup från Sturup kommer att ske under sommarsäsongen 1979 om inte åtgärder som leder till en minskning av 3 nuvarande konkurrensskillnad mellan Kastrup och Sturup kan presenteras inom en snar framtid. Luftfartsverket räknar med att antalet charterresenärer från Sturup kommer att bli 25 92 lägre än vad som beräknades före charterskattens införande i Sverige och Danmark. Verket anser vidare att en stimulans med minst 40 kr. per passagerare behövs för att trafiken på Sturup skall kunna bibehållas. Luftfartsverket konstaterar också att det inte är ekonomiskt försvarbart för verket att med egna medel stimulera resandet. Däremot är stimulanser med medel över den allmänna budgeten motiverade. Mot den här bakgrunden har regeringen vid gårdagens regeringssammanträde beslutat att föreslå riksdagen att särskilda medel ställs till luftfartsverkets förfogande för stimulans av chartertrafiken på Sturups flygplats. Regeringens beslut grundas främst på allmänhetens önskemål om att kunna företa charterresor från Sturup och på ekonomiska bedömningar såväl för staten som helhet som för luftfartsverket. I enlighet med luftfartsverkets förslag föreslår regeringen att 2,5 milj.kr., motsvarande 40 kr. per passagerare, anvisas för ändamålet på tilläggsbudget III till statsbudgeten för innevarande budgetår.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det positiva svaret på min interpellation. Så här efteråt kan vi nog vara överens om att charterskatten inte var så lyckad. Vi var flera som varnade för dess införande, då vi befarade att det skulle leda till en konkurrenssnedvridning till svensk nackdel. Vi fick också rätt i vår bedömning. Som jag framhöll i debatten i mars förra året, då beslutet om skatten fattades i riksdagen, ansåg jag det olyckligt att först stimulera chartertrafiken från Sturup medelst rabatter och sedan genom införandet av en skatt motverka den positiva utveckling som stimulansen medfört. Anledningen till att luftfartsverket införde ett rabattoch bonussystem var att researrangörerna bl.a. på grund av de högre flygplatskostnaderna på Sturup valde att i ökad utsträckning flyga från Kastrup. Den undersökning som verket gjorde bland allmänheten och som Anitha Bondestam omnämner iinterpellationssvaret visade dock att större delen, eller 70 96 av de tillfrågade i Sydsverige, föredrog Sturup som avreseplats. För att utjämna kostnadsskillnaderna vid avresor från Sturup kontra Kastrup utformades ett stimulanspaket. Genom detta blev det under tiden från 1975 till 1978, som kommunikationsministern säger, en ökning av trafiken på Sturup med ca 100 000 resenärer. Det gav luftfartsverket en välbehövlig inkomstförstärkning på 10-11 milj.kr. per år. Danmark införde en charterskatt med 50 danska kronor från den 1 oktober 1977. I Norge har man infört en skatt på 100 norska kronor den 1 april 1978. Ett förslag om charterskatt i Finland avslogs av riksdagen där. Den svenska charterskatten med 100 kr. började som bekant gälla fr.o.m. den 1 maj förra året. Då den svenska reseskatten var mer än dubbelt så hög som den danska, föreslog jag och några medmotionärer en annan utformning iv skatten, så att luftfartsverket genom ökade stimulansåtgärder skulle få få möjlighet att neutralisera kostnadsskillnaden. Vi befarade att den av regeringen föreslagna skattekonstruktionen skulle leda till en överströmning av charterresandet till Kastrup. Vi fann det angeläget från svensk synpunkt att resandet från Sturup kunde bibehållas och även fortsätta att öka. Dessutom var vi rädda för att en reseskatt kunde betyda en nedgång i själva flygplatsverksamheten genom minskat reseunderlag och att detta på sikt skulle innebära sysselsättningssvårigheter. Trafikutskottet som yttrade sig över skatteförslaget fann det angeläget att den positiva trend beträffande avresande charterresenärer från Sturups flygplats som kunnat konstateras och som torde bero på vidtagna åtgärder ej skulle vändas. Det är av vikt, sade man, att den föreslagna skatten ej leder till en överströmning av passagerare till Kastrup. Skatten bör därför ges en sådan utformning, framhöll man, att den ej medför snedvridande effekter eller i vart fall att sådana effekter i möjligaste mån elimineras. Vid skatteutskottets behandling gjordes dock ingen ändring av regeringens förslag. Däremot pekade utskottet på möjligheten att över budgeten ge luftfartsverket medel för att ytterligare stimulera chartertrafiken, om utvecklingen av flygtrafiken skulle bli den motionärerna befarade. Man skulle med andra ord ge tillbaka något av de intäkter som reseskatten inbringande. Motionärerna ville i stället att verket skulle få en del av skatten i form av en särskild charterpassageraravgift. Skatteutskottet framhöll angelägenheten av att regeringen med största uppmärksamhet skulle följa verkningarna av reseskatterna för Sturups vidkommande och skyndsamt vidta åtgärder för att eliminera konkurrenssnedvridningen till flygplatsens nackdel. Detta underströks i debatten av flera talare, som liksom utskottet framhöll vikten av en nordisk samordning på detta skatteområde. Förhoppningarna om en likartad nordisk beskattning har som jag nämnt inte infriats. Luftfartsverket, som också varnade för reseskattens verkningar, har som statsrådet säger i sitt svar skrivit till regeringen och sagt att man beräknar en nedgång på 25 96 i chartertrafiken, om inte någon utjämningseffekt kan åstadkommas. Som jag nämnde i min interpellation avtog ökningen i charterresandet från Sturup de sista månaderna under 1978. Under januari i år minskade chartertrafiken med 1,2 96 , och man befarar en fortsatt nedgång om inga extra åtgärder vidtas från regeringens sida. Nu har regeringen beslutat om särskilda medel till luftfartsverket för att stimulera chartertrafiken på Sturup. Luftfartsverket får 2,5 milj.kr. för ändamålet, och för det ber jag att få uttrycka min stora tillfredsställelse. Om riksdagen hade följt vår motion förra året, hade vi sluppit denna extra omgång, men det skall inte den nuvarande kommunikationsministern lastas för. Statsrådet får dock räkna med att denna, får jag säga, skatteåterbäring blir årligen återkommande, och det vore bra om statsrådet tar med denna utgift när budgeten skall göras upp. Annars får vi återigen en extra onödig omgång. Jag får därför till slut fråga om kommunikationsministern är beredd att återkomma med ett anslagsäskande även för nästa budgetår.

Herr talman! Bakgrunden till charterskatten och hur den fungerar finns det ingen anledning att gå in på, det har såväl kommunikationsministern som Nils Hjorth berört. Jag vill bara göra ytterligare en kommentar. Charterskatten är ett mycket bra exempel på en mycket dålig skatt — en skatt som verkligen understryker det vi i andra sammanhang kallar för rundgång. Det är en skatt vars motiv var att hindra chartertrafikens utveckling, men det uppnåddes aldrig under förra året. Det är en skatt som i övrigt har skapat krångel. Myndigheter och charterflygbolag är fortfarande inte överens om hur den skall fungera i praktiken. Skatten har också skapat en konkurrenssnedvridning och mycket stora problem på Sturup. Nils Hjorth frågade om regeringen skall fortsätta att ge pengar till Sturup för att kunna hålla Sturup om ryggen gentemot Kastrup. Det är mycket troligt att så blir fallet, och det kommer säkert att bli fråga om ökade belopp. Det understryker att charterskatten har en mycket olycklig konstruktion. Jag vill tillägga ytterligare en synpunkt. Charterskatten i dess nuvarande utformning drabbar enbart en typ av resande — det billiga resandet. Åker jag med reguljärflyg eller t.o.m. med vissa former av paketresor med reguljärflyg och hotellvistelse, drabbar inte charterskatten mig. Jag har aldrig förstått vad det skulle vara för politisk mening i att angripa just detta, så att säga, folkflyg över gränserna. Det vore, herr talman, av intresse att höra om kommunikationsministern har någon allmän synpunkt på charterskatten. Har vi inte nu, efter ett par års erfarenhet av den, sett att det finns anledning att ompröva den?
Herr talman! Jag vill anknyta till Georg Danells fråga i slutet av hans anförande. Georg Danell vet mycket väl att det är en fråga som bör ställas till budgetministern och inte till kommunikationsministern. Vi måste komma ihåg att denna charterskatt har inbringat 100 milj.kr. till statskassan — det är inte oväsentligt i sammanhanget. Budgetminister Mundebo har vid två tillfällen, senast i december 1978, tagit upp frågan om att söka få till stånd likvärdiga regler i de nordiska länderna. Och enligt uppgift kommer han att göra det på nytt. Låt oss se om den vägen är framkomlig eller om det finns någon annan som bör övervägas. Som svar på Nils Hjorths fråga om vi är beredda att även för nästa budgetår överväga en stimulans av nuvarande slag till Sturup kan jag tala om vad som i den delen står i propositionen angående tilläggsbudget III: ”Frågan om bidrag till chartertrafiken under nästa budgetår får med beaktande av utvecklingen prövas senare. Det är vidare enligt min uppfattning angeläget att strävandena att åstadkomma en likformig nordisk lagstiftning fortsätter.” Det betyder alltså att vi, när vi ser hur utvecklingen ter sig, får överväga om vi skall återkomma med stimulans för nästa budgetår, om så skulle behövas.

Herr talman! Jag tackar för det svaret, kommunikationsministern. Researrangörerna har intagit en avvaktande hållning. De har förväntat sig åtgärder för att eliminera konkurrensnackdelen för Sturup. Det är därför glädjande att man, i god tid före sommarsäsongen, får besked om den extra bonusen. Men nu får inte regeringen tveka när det gäller fortsättningen. Då kan chartertrafiken åter minska, och det är väl inte regeringens mening att chartertrafiken skall gå upp och ned i takt med regeringens i efterhand insatta stimulansåtgärder. Det bästa är naturligtvis om både researrangörerna och flygpassagerarna vet att den uppnådda konkurrensneutraliteten i förhållande till Danmark kommer att bestå, så att de kan planera efter det i fortsättningen. Jag hoppas att kommunikationsministern tänker på det. Det vore givetvis bra om vi fick likvärdiga regler i Norden på detta område, men jag ställer mig tvivlande till att det är möjligt. I varje fall kommer det att ta lång tid, och vi får inte låta tiden rinna undan utan vi måste försöka se till att upprätthålla och helst öka den här trafiken, som utvecklats mycket glädjande. De 2,5 miljonerna är avsedda att förbrukas innevarande budgetår. Det nya budgetåret börjar den 1 juli. Därför är det bråttom med att se till att få ytterligare medel för att stimulera trafiken nästa budgetår. Om man inte kan åstadkomma likvärdiga regler för hela Norden förutsätter jag att statsrådet med snabbhet och välvilja behandlar de framställningar som kan komma från verket om ytterligare extra anslag för kommande budgetår och att hon även tar med medel i budgeten för 1980/81.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att borttagandet av charterskatten är en fråga för budgetministern, men det är icke förty också en trafikpolitisk fråga. Charterskattens konstruktion är en principfråga. Precis som kommunikationsministern i den trafikpolitiska propositionen talar ganska mycket om vissa principfrågor när det gäller beskattning av vägtrafik, energiskatt etc. kan det finnas anledning att lägga principiella trafiksynpunkter på charterskatten. Nils Hjorth är ledamot av luftfartsverkets styrelse. Han talar förmodligen även i den egenskapen, föreställer jag mig. Han har god kännedom om sakförhållandena och vet att det inom detta område finns många intressen att försvara. Det är därför intressant att föra den här debatten. Jag har i motion yrkat på avveckling av charterskatten. Jag inser väl att budgetläget är sådant att man inte gör det på en gång och kanske inte ens nästa budgetår. Men det är fullt klart att man måste ställa in siktet på att göra sig av med denna skatt. Nu framställs nämligen ökade krav på anslag för att ställa till rätta de tokigheter som blir resultatet av konkurrensen mellan Sturup och Kastrup, och det kommer säkert att framställas fler. Vi förde i går en debatt i kammaren som också var i närheten av de här frågorna. Riksskatteverket kräver nya tjänster för att krångla sig ur alla regler. Herr talman! Det jag nu säger innebär inte någon kritik mot den sittande kommunikationsministern, det är bara ett konstaterande av ett sakläge. Därför agerar jag mot charterskatten. Jag tror att det är värdefullt om allt fler funderar på principen: Skall vi ha en skatt som drabbar folkflyget över gränserna, när vi tillåter allt annat resande, både semesteroch affärsresor, med reguljärt flyg? Jag tycker att den principen är felaktig. När man sedan ser de tekniska och ekonomiska konsekvenserna tycker jag att felet ytterligare understryks.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har frågat mig om den nu träffade överenskommelsen med Landstingsförbundet innebär en sänkt ambitionsnivå från regeringens sida i fråga om utbyggnaden av långvården. En överenskommelse har nyligen träffats mellan representanter för socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen under åren 1980-1981. Enligt överenskommelsen, som inom kort kommer att redovisas för riksdagen i en särskild proposition, skall bl.a. en ny ersättning införas från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för att underlätta utbyggnaden av långtidssjukvården. Ersättningen skall utgå med 190 kr. per år och invånare i åldern 70 år och däröver, vilket innebär ett extra finansiellt stöd med ca 170 milj.kr. per år. I överenskommelsen, som enhälligt antagits av Landstingsförbundets styrelse, konstateras att sjukvårdshuvudmännens planer för åren 1980-1984 innefattar en utbyggnad av långtidssjukvården med i genomsnitt ca 2 000 platser per år, dvs. totalt 10 000 platser under femårsperioden. Landstingsförbundet åtar sig att verka för att sjukvårdshuvudmännen genomför en utbyggnad av långtidssjukvården i enlighet med sina planer, dvs. igångsättning av byggande med i genomsnitt minst 2 000 nya vårdplatser per år under den period överenskommelsen omfattar, dvs. åren 1980-1981. Denna punkt i överenskommelsen skall ses mot bakgrund av att den faktiska utbyggnaden av långtidssjukvården har blivit betydligt lägre än vad som framgått av sjukvårdshuvudmännens planer. Platstillskottet under åren 1974-1977 har varit i genomsnitt ca 1 400 platser per år. För år 1977 var tillskottet så lågt som 919 platser. Utvecklingen har således visat att särskilda åtgärder behöver vidtas för att skapa garantier för att en ökad utbyggnadstakt för långtidssjukvården verkligen kommer till stånd. Regeringen har här en ambitionsnivå som ligger klart över den hittillsvarande faktiska utbyggnadstakten. Genom den nu träffade överenskommelsen med Landstingsförbundet har vi anledning att räkna med en så omfattande utbyggnad av långtidssjukvården under de närmaste två åren som praktiskt går att åstadkomma.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min fråga, men jag är tyvärr inte särskilt tillfredsställd med det. Man brukar ibland tala om de stora talens magi, och jag skulle i det här sammanhanget vilja tala om de runda talens magi. Det stridsrop om 10 000 nya långvårdsplatser som en del partier har gått ut med klingar inte lika positivt när man vet, att landstingens egna planer ligger betydligt högre och framför allt att behovet är betydligt större än så.
I den överenskommelse som träffades mellan regeringen och kommunförbunden i somras och som sedan godkändes av riksdagen prioriterades utbyggnaden av barnomsorg, äldrevård och långtidssjukvård. Antalet platser i långtidssjukvården borde enligt denna överenskommelse ”byggas ut i den takt som anges i gällande flerårsplaner”.
Trepartiregeringens äldresjukvårdsutredning redovisade ju förra året några olika alternativ för utbyggnad. Det första avsåg en utbyggnad med 2 300 platser per år, vilket då svarade mot landstingens egna planer. I ett annat alternativ belyste man en utveckling med 3 000 vårdplatser per år, vilket skulle svara mot det faktiska behovet, om det inte möttes på annat sätt än genom en utbyggnad av antalet vårdplatser.
Dessa innefattar en utbyggnad från drygt 41 300 långvårdsplatser 1977 till 55 018 år 1983, dvs. med 13 700 platser under en sexårsperiod.
Nu säger socialministern att landstingens planer inte har följts, men han diskuterar endast förhållandena under den tid då vi hade en socialdemokratisk regering. Det är riktigt att vi 1977 bara fick ett tillskott på drygt 900 platser, men förra året fick vi ett tillskott på 2 300 platser. Socialministern glömmer också att tala om att det träffades en överenskommelse mellan Landstingsförbundet och regeringen förra sommaren, där som en mycket viktig punkt ingick att landstingen skulle leva upp till sina planer och att långtidssjukvården skulle byggas ut i den takt som anges i gällande flerårsplaner. Dessa flerårsplaner omfattade ungefär 2 350 platser per år.
Överenskommelse lär nu ha träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet om 10 000 nya långvårdsplatser under fem år — 2 000 platser per år — och om ett statligt bidrag för dessa på 170 milj.kr. per år under 1980 och 1981.
Ser man nu på de allra mest aktuella planerna, som jag har inhämtat från Landstingsförbundet, finner man att de innebär att vårdplatsantalet beräknas öka med 4 700 under 1980 och 1981. Detta ger faktiskt — socialministern får ursäkta — ett intryck av att man nu betalar landstingen 170 milj.kr. för att de skall bygga 350 platser färre per år än enligt sina egna planer. Överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet hösten 1975 om 100 000 nya daghemsplatser tillkom ju för att man skulle påskynda utbyggnaden av barnomsorgen. Den nu träffade överenskommelsen kan jag inte se annat än som en dämpning av regeringens planer, vilket jag tycker är utomordentligt beklagligt.
Överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet hösten 1975 om 100 000 nya daghemsplatser tillkom för att påskynda utbyggnaden av barnomsorgen. Den nu träffade överenskommelsen innebär en dämpning av takten i utbyggnaden av långvårdsplatser, trots att behovet är utomordentligt stort och snabbt växande.
Man kan tänka sig vilket ramaskri det skulle bli, om regeringen träffade en överenskommelse med Kommunförbundet om att man inte skall bygga de 100 000 daghemsplatserna fram till 1981 utan ger kommunerna ett antal miljoner kronor för att de skall bygga 80 000 daghemsplatser fram till 1981. Det är precis lika viktigt, herr socialminister, att utvecklingen inom långtidsvårdens område håller samma takt som behovet, och detta behov är dess värre starkt växande.

Herr talman! Jag är förvånad över att Ingegerd Troedsson inte noterar det som något positivt att vi nu har lyckats få till stånd ett särskilt stöd till långvården med 170 milj.kr. genom denna överenskommelse. Ingegerd Troedsson, som själv har kämpat för ett särskilt stöd till långvården, borde väl tycka att det är bra att vi nu kan införa ett sådant stöd, som ger sjukvårdshuvudmännen möjlighet att fullfölja sina planer. Problemet är ju, att man inte har gjort det tidigare. Jag citerade praktiskt taget ordagrant ur överenskommelsen, där det står att Landstingsförbundet åtar sig att verka för att sjukvårdshuvudmännen genomför en utbyggnad av långtidssjukvården i enlighet med sina planer, dvs. igångsättning av byggande med i genomsnitt minst 2 000 nya vårdplatser per år under den här tvåårsperioden. När överenskommelsen träffades hade vi inte någon officiell sammanställning av planerna. Därför står det ”minst 2 000 platser”, men överenskommelsen innebär, som jag här har citerat, att man skall bygga i enlighet med sina planer. Om de planerna, som Ingegerd Troedsson nu säger, visar att de preliminära uppgifterna om 4 700 platser står sig, är det ju så mycket bättre. Jag är förvånad över kritiken, när vi har underlättat för landstingen att genomföra sina planer. Som något positivt vill jag också nämna att jag, bortsett från Ingegerd Troedssons inlägg här, inte tror att denna fråga skall behöva vara partiskiljande, eftersom överenskommelsen har godkänts av en enhällig styrelse i Landstingsförbundet. Såvitt jag vet, har också socialutskottet vid behandling av frågan om långvårdens utbyggnad noterat denna överenskommelse på det sättet, att några ytterligare åtgärder från riksdagens sida i detta sammanhang inte behövs.
Herr talman! Den överenskommelse som träffades förra året innebar ett särskilt stöd till landstingen, bl.a. för att de skulle kunna fullfölja sin planerade utbyggnad av långtidssjukvården. Landstingen fick då 500 miljoner för innevarande år. Det stöd som man nu har kommit överens om är inte mer specialdestinerat än det tidigare stödet. Det är ett allmänt stöd till landstingen. Det kan säkert vara en vettig utformning av det stödet, men det är inte relaterat till en viss utbyggnad. Jag finner det utomordentligt anmärkningsvärt att socialministern säger att man inte kände till hur pass omfattande planerna är. Den LKELP som finns i tryck innebär ju en utbyggnad av långtidsplatserna med drygt 2 300 platser per år. Därför tycker jag att det för regeringen borde vara en rimlig målsättning att utgå från att i varje fall det antalet platser skulle byggas. Vidare är det också så att behovet av långvårdsplatser blir ännu större om utbyggnaden av hemsjukvården inte håller takt med ökningen av antalet vårdbehövande äldre. Dess värre gör den inte det. Jag tycker det är bra att man i den här överenskommelsen har ökat stödet till hemsjukvården, men vi måste också se till att parallellt med detta ytterligare stimulera utbyggnaden av långtidssjukvården. Det hade varit utomordentligt önskvärt om man verkligen hade satt sig in i hur stort behovet är och vilka planer som förelåg, då man gick till förhandlingsbordet. Den här debatten ger inte intryck av att man med alla krafter verkligen vill främja den erforderliga utbyggnaden av långtidssjukvården.
Herr talman! Det är just för att vi är så eniga om att det finns ett utomordentligt stort utbyggnadsbehov på detta område som vi nu har infört ett särskilt stöd till långtidssjukvården, där det också i avtalet konstateras att Landstingsförbundet åtar sig att verka för att antalet platser byggs ut i enlighet med planerna och att detta innebär minst 2 000 nya platser per år. De uppgifter som Ingegerd Troedsson nämnde här är ju preliminära, men om det visar sig att de står sig är det klart att de skall förverkligas enligt avtalet. Jag kan inte förstå den här sifferexercisen. Jag tycker att det borde ha varit naturligt för Ingegerd Troedsson,som är engagerad på detta område, att se det som positivt att ett särskilt stöd för långvården nu har införts och att Landstingsförbundet har åtagit sig att verka för att planerna förverkligas. Det är visserligen sant att det fanns sammanställningar redan tidigare — de här planerna revideras som bekant år från år — men det är tyvärr också så, att tidigare planer inte har förverkligats. Det är just därför som det är så viktigt att man har förbundit sig att verka för att planerna skall förverkligas, vilket faktiskt är en nyhet i sammanhanget.
Herr talman! Det som socialministern säger här stämmer inte med verkligheten. Den överenskommelse som träffades förra året och som riksdagen antog strax före jul innebar att landstingen för åren 1979 och 1980 förband sig att leva upp till sina planer. De planerna omfattade för år 1980 ca 2 350 platser, så detta kan rimligtvis inte vara en nyhet. Det är detta som ger det litet sorgliga intrycket och som gör att man får en känsla av att ambitionsnivån skulle ha sänkts och att den överenskommelse för 1980 som redan har träffats om att landstingen skulle leva upp till sina planer om 2 350 platser nu har mildrats till att gälla endast 2 300 platser. Detta ser inte bra ut, och det ger oss inte en känsla av att man från regeringens sida verkligen med alla krafter vill stimulera landstingen att leva upp till ambitionerna. Det särskilda statsbidraget på 170 milj.kr. får ju landstingen vare sig de lever upp till sina planer eller inte, så det är inte mer bindande för landstingen än det löfte om särskilt stöd för innevarande år som förra årets överenskommelse innebar.
Herr talman! Om man lägger de här två överenskommelserna bredvid varandra och studerar dem, finner man att årets är betydligt mer bindande i sin formulering. Det tror jag att Ingegerd Troedsson också erkänner, om hon läser formuleringarna. Det senaste avtalet är inte uttryck för någon sänkt ambitionsnivå, utan det står i avtalet att Landstingsförbundet förbinder sig att verka för att utbyggnaden sker i enlighet med huvudmännens planer - samma målformulering som i det tidigare avtalet. Beträffande planerna sägs det att det blir en utbyggnad med minst 2 000 platser. Antalet platser kan alltså vara högre, och i så fall är ju det värdefullt, eftersom vi är överens om att långvården är ett bristområde. Jag tror ärligt talat att Ingegerd Troedsson här talar litet mot bättre vetande, när hon beskyller Landstingsförbundets eniga styrelse och regeringen — och tydligen också det eniga socialutskottet, som har godkänt att det inte behövs några särskilda åtgärder från riksdagens sida i detta sammanhang — för att stå fören sänkt ambitionsnivå. Det är inte fråga om någonting sådant, och det vet Ingegerd Troedsson, utan det här är — ursäkta att jag säger det — en litet gnällig sifferexercis.
Herr talman! Ingen vore gladare än jag om det vore på det viset. Men jag tycker uppriktigt sagt att det är litet slött att man inte har kollat upp landstingens egna planer, som föreligger i tryck för de här åren, innan man sätter sig vid förhandlingsbordet. Jag tycker att det hade varit angeläget att sätta målet så högt att man försökte uppnå minst de 2 350 platser som fanns upptagna i långtidsplanen och som vi redan de facto har träffat överenskommelse om.

Herr talman! Jag är ledsen över den debatteknik, som går ut på att det hade varit bra om man, innan man tog plats vid förhandlingsbordet, hade satt sig in i siffrorna osv. Ingegerd Troedsson inser säkert att de långtidsplaner som fanns i somras är lika väl kända för oss som för henne, men hon vet också att planerna förnyas. Det finns i dag ingen officiell sammanställning över landstingens planer, men de preliminära uppgifterna tyder på att man planerar en utbyggnad med över 2 000 platser per år. Det är i så fall bra. Det stämmer med vad som sägs i avtalet, att man skall verka för att huvudmännens planer uppfylls, och att de planerna innebär en utbyggnad med minst 2 000 platser. Här finns alltså ingen skillnad i sak, utan Ingegerd Troedsson driver en sifferexercis som inte har underlag i verkligheten. Varför skulle Landstingsförbundets styrelse — också Ingegerd Troedssons partivänner — gå in för en sänkt ambitionsnivå? Varför skulle regeringen göra det? Det finns inget sakligt motiv för ett sådant påstående, utan det är ett rent misstänkliggörande. Jag beklagar det sättet att föra diskussionen om dessa viktiga frågor.
Herr talman! Det är inte fråga om något misstänkliggörande utan om att tillgodose det utomordentligt stora, på många håll skriande, behov som finns av långvårdsplatser. Det hade betytt mycket för landstingens ambitioner om man hade satt målet i relation till de planer som redan förelåg från landstingens sida. Men är vi överens om att 2 350-2 400 platser till varje pris måste fram, låt oss då hjälpas åt att se till att de också kommer fram.
Herr talman! Låt oss vara överens om att här finns ingen sänkning av ambitionsnivån. Om Ingegerd Troedsson hävdar något annat, uttalar hon därmed en ganska hård kritik mot sina egna partivänner i Landstingsförbundets styrelse, som enhälligt har skrivit under detta avtal. Låt oss hjälpas åt att få till stånd en ökad utbyggnadstakt.

Herr talman! Georg Andersson har, mot bakgrund av att regeringen inte föreslagit någon utvidgning av försöksverksamheten med kombination av gymnasieskolestudier och elitidrott under budgetåret 1979/80 och att enligt uppgifter i massmedia en motsvarande verksamhet bedrivs för 16-18-åringar inom den kommunala vuxenutbildningen i Stockholm, ställt följande tre frågor till mig: 1. Är det regeringens avsikt att kombinationen av gymnasiestudier och elitidrott som skolöverstyrelsen föreslagit i stället skall ske inom den kommunala vuxenutbildningen? 2. Vilka motiv har, i så fall, regeringen för att gå emot SÖ:s förslag? 3. Sker den ovannämnda verksamheten i Stockholm inom ramen för gällande bestämmelser? Låt mig inledningsvis konstatera att skälet till att regeringen inte ansåg sig kunna föreslå en utökning av försöksverksamheten på sätt SÖ föreslagit var att en enig riksdag så sent som i april förra året ansåg att försöksverksamheten borde utvärderas innan den ytterligare byggdes ut. Som jag har redovisat i årets budgetproposition har en utvärdering av försöksverksamheten påbör Att regeringen inte föreslagit någon utökning av verksamheten får inte tolkas så att regeringen vill ta bort möjligheterna att kombinera utövning av elitidrott med studier inom gymnasieskolan och i stället anordna motsvarande verksamhet enbart inom kommunal vuxenutbildning. Regeringen har därför inte för avsikt att upphäva möjligheten att kombinera elitidrott med gymnasiestudier. Däremot bör det övervägas om inte erfarenheterna av den nuvarande försöksverksamheten är sådana att man redan nu kan hitta en mer permanent form för att tillgodose detta syfte inom ramen för den reguljära verksamheten i gymnasieskolan. Regeringen kommer därför att ge SÖ i uppdrag att i samråd med bl.a. Sveriges riksidrottsförbund göra en sådan bedömning. SÖ kommer samtidigt att få i uppdrag att redovisa i vad mån åtgärder bör vidtas för att möjliggöra kombination av studier och elitidrott även utanför gymnasieskolan Efter samråd med statsrådet Wikström, som närmast ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, vill jag vidare anföra följande. Enligt uppgift från Stockholms skoldirektion har de ”idrottselever” som går i den kommunala vuxenutbildningens dagundervisning i Stockholm tagits in under ordinarie intagningsperiod och på samma sätt som gäller för kommunal vuxenutbildning i övrigt. De har tagits in genom individuell bedömning av intagningsnämnden. Ingen generell dispens har lämnats. De former av dispens som kommit i fråga är dels från kravet på lägsta ålder, dels från förbudet att tas in i KOMVUX direkt efter ett avhopp från gymnasieskolan. I båda fallen ligger beslutanderätten på lokal nivå. Flertalet av eleverna går i gymnasieskolekurser inom tvåårig social linje. Inga andra elever har avvisats för att bereda plats för ”idrottseleverna”. Enligt Stockholms skoldirektion anordnas inga kurser för enbart ”idrottselever”. I några kurser är dock ”idrottseleverna” i klar majoritet. Av tillgängliga uppgifter att döma har intagningen av eleverna således skett på ett formellt korrekt sätt. Det är i och för sig bra att enskilda studerande, som utövar elitidrott utnyttjar KOMVUX för att skaffa sig en utbildning jämsides med idrottsutövandet. Detta måste givetvis dock ske inom de bestämmelser som gäller för KOMVUX. Några ”idrottsgymnasier” med undervisning i ämnet elitidrott skall givetvis inte byggas upp inom KOMVUX-organisationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgit Rodhe för svaret. Vi vet att ungdomar som väljer idrottsutövning framför utbildning kan få svårt att finna lämplig sysselsättning när deras aktiva idrottstid är slut. Detta kan medföra sociala problem och störningar för både dem själva och andra. Det är därför, enligt min mening, starkt socialt motiverat att skolan och idrottsrörelsen försöker finna former där utbildning och idrottsträning på ett vettigt sätt kan kombineras med varandra. Det är av denna anledning försöksverksamheten med idrottsgymnasier pågår i ett antal kommuner — f. n. 13 kommuner. Den här försöksverksam heten har tilldragit sig stort intresse. Väldigt många kommuner vill vara med och bygga ut denna verksamhet och har därför lämnat in förfrågningar och ansökningar till SÖ och Riksidrottsförbundet. Detta beror naturligtvis på att man upplever ett starkt behov bland ungdomarna av den här formen av kombination mellan idrottsutövning och utbildning. Den försöksverksamhet som hittills har bedrivits har inte omfattat lagsporterna, och det är en brist. Skolöverstyrelsen ansåg att frågan huruvida lagsporterna skulle inordnas i försöksverksamheten och under vilka former det i så fall skulle ske behövde utredas ytterligare. Så har nu skett, och det har resulterat i att skolöverstyrelsen föreslagit att försöksverksamheten fr.o.m. läsåret 1979/80 skall utvidgas till att omfatta även lagsporterna. SÖ kom alltså med ett konkret förslag om utbyggnad från nuvarande 13 kommuner till 20 kommuner. Men regeringen sade nej i budgetpropositionen, och det väckte naturligtvis besvikelse. Regeringen ville inte utvidga försöksverksamheten till att gälla också lagsporter. Samtidigt kom rapporter om att man i Stockholm startat sådan verksamhet inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Men för att det skall vara möjligt krävs dispens för de flesta eleverna. Av en artikel i tidningen Skol-Stockholm framgår att de flesta eleverna vid vuxengymnasiets idrottslinje fått dispens för att studera där. Dispens erfordras på grund av att de inte är fyllda 18 år. Det sägs också i den artikeln att de i första hand valts ut efter sina idrottsmeriter, eftersom det är de medverkande idrottsförbunden som står för uttagningen. I Birgit Rodhes svar sägs att eleverna tagits in genom individuell bedömning av intagningsnämnden. Någon generell dispens har inte lämnats. Intagningen av elever har skett på ett formellt korrekt sätt, uppger Birgit Rodhe. Jag bara konstaterar att uppgifterna i tidningen Skol-Stockholm och i Birgit Rodhes svar inte stämmer överens, men vi lär väl inte i denna debatt kunna utreda dessa förhållanden. Jag avser inte heller att nu göra något försök i den riktningen. Jag vill bara peka på de olyckliga konsekvenser som kan uppstå, om kombinationen gymnasiestudier och elitidrott flyttas från gymnasieskolan till vuxenutbildningen. Jag tolkar Birgit Rodhes svar så, att det inte är hennes avsikt att medverka till en sådan utveckling. Genom de motioner som har väckts av oss socialdemokrater och ett antal centerpartister blir det lyckligtvis möjligt att förverkliga det förslag om elitidrott inom lagsporter, kombinerad med gymnasiestudier, som SÖ har lagt fram. De överväganden om permanentning av verksamheten som Birgit Rodhe nu talar om behöver enligt min mening inte vara något hinder för utvidgning till lagsporter. Fördelarna med SÖ:s förslag är uppenbara. För det första slipper man laborera med dispenser av olika slag. Och för det andra, vilket jag betraktar som viktigast, kan verksamheten då byggas ut på ett mera planmässigt sätt. Det gäller såväl geografiskt som vid fördelning mellan olika lagsporter. Riksidrottsförbundet har den 19 februari presenterat ett förslag som jag tycker rätt väl fyller dessa krav. Där föreslås att idrottsgymnasier i lagsporter skall få inrättas avseende bandy i Sandviken, basket i Jönköping, fotboll i Borås och Västerås, handboll i Göteborg och ishockey i Skellefteå. Inom ramen för 20 kommuner finns det utrymme för ytterligare en ort. Denna tjugonde ort är inte namngiven i det här förslaget. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det vore olyckligt om kombinationen elitidrott och gymnasiestudier skulle komma att utvecklas inom ramen för vuxenutbildning. Verksamhet av denna modell har visat sig medföra ganska betydande problem. Därför är det som sig bör att regeringen går mot ett nederlag i riksdagen i denna fråga.

De frågor som Georg Andersson i övrigt tar upp är ju sådana som redan har anhängiggjorts i riksdagen genom budgetpropositionen. Jag är naturligtvis också medveten om att det finns motioner från flera håll — jag vill tillägga även från företrädare för mitt parti — om att en utökning av försöksverksamheten skall komma till stånd. Därmed får riksdagen tillfälle att senare ingående diskutera denna fråga. Vad jag har velat göra i mitt svar är framför allt att ge ytterligare bakgrundsinformation i frågan och också tala om vilka åtgärder regeringen avser att vidta. Debatten i själva sakfrågan bör enligt min mening anstå till ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag vill bara kommentera en sak. Birgit Rodhe säger att det föreligger motioner också från företrädare för hennes parti. Man kan notera det något märkliga förhållandet att den sakkunnige i departementet i dessa frågor har valt att motionera i riksdagen om en sak som han inte har fått igenom i regeringen. Den motionen väcktes dock först sedan det stod klart att socialdemokrater och centerpartister skulle bilda en majoritet emot regeringens budgetproposition på den här punkten.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig varför regeringen avser att slopa subventionerna till broilerbranschen. övergångsperiod skulle få möjlighet att anpassa sin produktion till det Nr 106 inhemska avsättningsutrymmet. Under budgetåret 1976/77 vidtogs även Fredagen den vissa andra åtgärder inom jordbruksregleringens ram för att åstadkomma 16 mars 1979 balans på marknaden. Vid utgången av år 1977 hade också en viss anpassning skett till marknaden. Under första delen av år 1978 förbättrades lönsamheten inom branschen. Under senare delen av år 1978 började situationen på broilermarknaden på nytt karakteriseras av en relativt hög produktion med åtföljande lagerökning. Målsättningen måste vara att en anpassning skall ske av produktionen till det inhemska avsättningsutrymmet. Prisstödet har varit ett medel att hjälpa till med detta. Näringen har nu haft nästan tre år på sig att få till stånd en sådan marknadsanpassning, varför regeringen övervägt att ompröva stödet. Regeringen är medveten om det besvärliga marknadsläge som näringen uppenbarligen på nytt befinner sig i och som uppstått under den allra senaste tiden. Regeringen kommer därför att medge att ca 5 milj.kr. av det belopp på 20 milj.kr. som anslagits till prisstöd för broiler under innevarande budgetår får användas till marknadsreglerande åtgärder i syfte att åstadkomma balans på marknaden. Det är emellertid enligt min mening önskvärt att man inte får en höjning av broilerpriset, vilket man kan få om prisstödet tas bort. Om man bibehåller prisstödet innebär detta att man kan hålla konsumentpriset ca 70 öre lägre än i ett läge utan prisstöd. Det är emellertid angeläget, bl.a. från kostoch näringssynpunkt, att broiler ges ett rimligt konkurrensläge gentemot andra köttslag, varför det finns skäl att överväga en viss omfördelning av nu utgående subventioner i samband med den prisuppgörelse som kommer att träffas per den 1 juli 1979. Regeringen kommer nu att noga följa utvecklingen inom näringen under våren 1979. Om förhållandena påkallar ett fortsatt stöd under budgetåret 1979/80 är regeringen beredd att överväga fortsatt prisstöd. Jag vill dock ånyo understryka att det är nödvändigt att produktionen anpassas till efterfrågan snarast möjligt.

Herr talman! Jag får tacka för det något lugnande beskedet. Sedan jordbruksministern för ett par veckor sedan meddelat företrädare för broilerbranschen att subventionerna skulle tas bort den 1 juli har stor oro spridit sig bland de anställda och hos aktuella kommuner. De anställda i denna bransch, som under flera år haft problem, reagerade mycket kraftigt inför så snabba och omfattande förändringar av samhällets stöd. Jordbruksministern har redan fått ta del av deras synpunkter både genom en skrivelse och genom personligt sammanträffande. Här har stat och kommun medverkat vid etableringar och rekonstruktioner. Då kan man ju inte på ett par månader riva ner vad som mödosamt byggts upp. Ivo Foods anläggning i Kristvallabrunn i Nybro kommun skulle bli direkt nedläggningshotad. Den situationen har man tyvärr varit i flera gånger. Men efter långa förhandlingar och med hjälp av statliga lån och kommunala 17 subventioner kom man i våras fram till en lösning. Man vågade åter tro på en trygg anställning. Så kommer då detta utspel, som —- om det genomfördes —- omgående skulle ställa 135 personer utan arbete. Vilka övriga konsekvenser det kunde få för branschen i stort har man ännu inte kunnat överblicka. Enbart i mitt hemlän skulle det i alla fall bli tal om en total nedläggning i Kristvallabrunn samt en uppskjuten utbyggnad hos Guldfågeln i Mörbylånga på Öland, där man så väl behöver nya arbetstillfällen. Hos Nybro kommun har man inte tagit uppgifterna om slopade subventioner på allvar. Det vore orimligt, säger man, att dra in den lilla subvention det ändå rör sig om i jämförelse med subventionerna till köttoch fläskbranschen. Detta måste också ställas i relation till arbetstillfällena. Kristvallabrunn är en av länets hårdast drabbade orter när det gäller sysselsättningen. För ett år sedan lade textilindustrin Krajo ned sin verksamhet. För en månad sedan gick ett sågverk i konkurs. För kommunen i övrigt är situationen inte heller särskilt lysande. Nedläggning inom glasindustrin är ju högaktuell. Givetvis måste man ibland acceptera justeringar och förändringar, men jag tycker att samhällsstödet måste ha till uppgift att garantera de anställda trygghet. Därför är jag glad över att jordbruksministern har backat något från sitt ursprungliga förslag. Jag är särskilt glad över beskedet att det från kostoch näringssynpunkt är angeläget att hålla priset på broiler nere och att det finns skäl att överväga en viss omfördelning av subventionerna i förhållande till andra köttslag. Misstanke har nämligen funnits om att mäktiga lantbruksintressen legat bakom och tryckt på. Broilerbranschen är ju relativt liten och har inte alltid så lätt att göra sig hörd. Jag vill bara ha några kompletterande uppgifter: Är jordbruksministern beredd att också på annat sätt stimulera en ökad konsumtion, så att produktionen kanske kan behållas på nuvarande nivå? Och kommer ett eventuellt beslut om förändringar att föregås av samråd med de anställda och resp. kommuner?
Herr talman! På Lena Öhrsviks allra senaste fråga, om angelägenheten av att man stimulerar till ytterligare broilerkonsumtion, vill jag svara att vi är helt eniga på den punkten. Som jag anförde i mitt svar kommer regeringen att mycket noga följa utvecklingen under våren 1979, och om förhållandena påkallar det är regeringen beredd att överväga frågan om ett fortsatt prisstöd. Men jag vill ytterligare understryka att det är utomordentligt viktigt att näringen försöker anpassa sin produktion till det avsättningsutrymme som finns inom landet.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret och vill bara tillägga, att det ju i grunden inte handlar om några ören hit eller dit i subvention per kilogram, utan om principen och hållfastheten i samhällsstödet och om samordning och planering för framtiden.

Herr talman! Anders Dahlgren har med anledning av ett vid jordbruksdepartementet tidigare anhängigt besvärsärende frågat mig om jag är beredd att ge min syn på den långa handläggningstiden för frågan om Erstorps försörjning med friskt hushållsvatten. Anders Dahlgren har vidare frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snabbt lösa vattenproblemen för hushållen i Erstorp. Såsom redovisats i interpellationen blev under hösten 1976 och vintern 1977 såväl människor som djur sjuka i vissa hushåll i Erstorp, som ligger i Finspångs kommun. Då en undersökning av vattnet visade att fenolhalten varit förhöjd, misstänkte man att vattnet i brunnarna på berörda fastigheter förorenats av den vedoch barkhantering som bedrivits i ett intilliggande täktområde. Även sedan denna hantering upphört och fenolhalten återgått till normala värden uppträdde emellertid vissa sjukdomssymtom. Uppmärksamheten riktades då mot en del av grustäktsområdet, där vissa fyllnadsmassor som bestod av byggnadsoch industriavfall deponerats. Länsstyrelsen förelade därför den 21 juli 1978 med stöd av miljöskyddslagen och vattenlagen Erstorps Grusaktiebolag att ta bort massorna. Bolaget besvärade sig över länsstyrelsens beslut. Med hänsyn till nya uppgifter, som redovisats i besvärsärendet, bedömdes det nödvändigt att göra vissa kompletterande utredningar. Ärendet har därefter avgjorts så snart det varit möjligt. Regeringens beslut, som fattades den 22 februari i år, innebär att länsstyrelsens föreläggande fastställts. Tiden för borttagande av massorna har dock förlängts t.o.m. utgången av maj månad 1979. När det gäller den allmänna frågan om kommuners skyldigheter att svara för vattenförsörjningen finns det regler härom i lagen om allmänna vattenoch avloppsanläggningar. För allmän vattenoch avloppsanläggning är i regel kommun huvudman. Enligt bestämmelser i lagen skall för sådan anläggning fastställas ett verksamhetsområde. Detta utgör det område inom vilket vattenförsörjning och/eller avlopp skall anordnas. Inom verksamhetsområdet har huvudmannen för anläggningen skyldighet att låta ägare av fastighet bruka anläggningen. Fastighetsägaren är å andra sidan skyldig att betala avgifter till huvudmannen. Utanför fastställt verksamhetsområde har huvudmannen ingen skyldighet att tillhandahålla vatten. Vattenförsörjningen är i dessa fall i första hand en angelägenhet för fastighetsägarna själva. Kommunen skall dock sörja för att allmän vattenoch avloppsanläggning kommer till stånd, om det behövs med hänsyn till den allmänna hälsovården. Underlåter kommunen det, kan länsstyrelsen vid vite ålägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter i dessa avseenden. De aktuella hushållen i Erstorp ligger inte inom verksamhetsområdet för allmän vattenoch avloppsanläggning. Något föreläggande om anordnande av sådan anläggning för hushållen i Erstorp har inte utfärdats av länsstyrelsen. Regeringens möjligheter att i enskilda fall ingripa enligt lagen om allmänna vattenoch avloppsanläggningar är begränsade till sådana fall då beslut enligt denna lag överklagas till regeringen. Jag vill i detta sammanhang nämna att det aktuella fallet f. n. också är föremål för prövning vid allmän domstol. Ägarna till berörda fastigheter har yrkat skadestånd av kommunen och grusbolaget för bl.a. personoch sakskador. Med hänsyn till vad jag nu redovisat anser jag det inte möjligt för regeringen att ingripa i frågan om att ordna vattenförsörjningen för de boende i Erstorp.

Herr talman! Tack för svaret! Jag fäste mig vid första meningen i svaret — ”med anledning av ett vid jordbruksdepartementet tidigare anhängigt besvärsärende” osv. Ja, det var en av anledningarna till min fråga. I den arbetspromemoria som jag hade var det tänkt att detta beslut skulle fattas den 19 oktober. Det var nu inte möjligt. Men när februari månad kom och inget definitivt ställningstagande hade gjorts, då ställde jag frågan. Nu är beslutet fattat, och jag vill gärna säga att jag tycker att det var ett riktigt beslut. Att jag har ägnat den här frågan speciell uppmärksamhet och fäster särskild vikt vid den beror på att en kommun är indirekt inblandad. Jag är medveten om svårigheterna för regeringen när det gäller att förelägga kommunen beslut om att förse de skadelidande med friskt vatten. Men kvar står att det naturligtvis är en helt oacceptabel situation för dem som har drabbats, oavsett vem som är vållande till vattenföroreningarna. Jag tycker nog att det i en sådan situation borde vara en självklarhet för kommunen att förse dem inom kommunen som har drabbats med vatten. Jag vet att länsstyrelsen, som enligt min mening har handlagt ärendet berömvärt i flera avseenden, för kort tid sedan har samlat parterna för en överläggning om hur vattenfrågan skall lösas. Det är min förhoppning att kommunen skall känna sitt ansvar i den situation som har uppkommit. Det kan nu rimligen inte vara fråga om att till varje pris försäkra sig om betalning för vattenledningsdragning, utan det är kommunens samhällsomsorg som bör prägla den fortsatta handläggningen. Tack än en gång för svaret!
Herr talman! Jag vill säga ytterligare några ord om den del som vi har haft att handlägga inom regeringen, nämligen besvärsärendet. Grusbolagets besvärsskrift inkom till jordbruksdepartementet den 18 augusti 1978. Ärendet remitterades till ett flertal myndigheter den 24 augusti. Detta hände alltså under Anders Dahlgrens tid som departementschef. Sedan begärda yttranden inkommit fick bolaget i sedvanlig ordning tillfälle att bemöta dessa. Bolagets påminnelseskrift inkom den 3 november. Vid skriften hade fogats en teknisk undersökning, enligt vilken massorna inte kunde ha påverkat brunnarna, eftersom konsulten ansåg att grundvattnet inte alls tog den vägen. Den av bolaget åberopade utredningen skickades för granskning till Sveriges geologiska undersökning, som anmodades att avge förnyat yttrande. SGU:s yttrande kom departementet till handa den 20 december. Av yttrandet framgår att SGU bl.a. besiktigat platsen. Av det anförda torde framgå att besvärsärendet handlagts med största skyndsamhet.

Herr talman! Roland Brännström har med anledning av att Scharins Söner AB i Skellefteå hos regeringen har ansökt om lokaliseringsstöd frågat mig om jag är beredd att anvisa det kapitaltillskott som behövs för att genomföra projektet och att påskynda handläggningen så att ovissheten om framtiden för de anställda undanröjs. Jag har tidigare i svar på en interpellation av Börje Hörnlund redogjort för min syn på det s.k. MDF-projektet. Vid det tillfället framförde jag uppfattningen att ett statligt stöd förutsätter en acceptabel ägarstruktur och en rimlig kapitalbas för företaget. Vidare anförde jag att de marknadsmässiga förutsättningarna för den produkt som skall tillverkas närmare måste utvärderas för att bringa klarhet i om projektet är lönsamt. Efter samråd med statsrådet Wirtén vill jag ånyo understryka att förutsättningarna vad gäller marknad och ägarstruktur måste vara uppfyllda för att en statlig finansiell medverkan skall kunna komma i fråga. Ett omfattande arbete pågår i samverkan mellan företaget och industridepartementet för att hitta lösningar som kan ge företaget en tillfredsställande ekonomisk grund för projektet och klarlägga produktens marknadsförutsättningar. Regeringen har nyligen beslutat infria en tidigare beviljad lånegaranti för att garantera företagets fortbestånd under den tid detta arbete pågår. Jag kan försäkra att arbetet bedrivs med största möjliga skyndsamhet. Eftersom beredningen av företagets ansökan om lokaliseringsstöd för MDF-projektet ännu inte är avslutad kan jag inte nu uttala mig om huruvida företagets ansökan kommer att bifallas eller inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag finner en positiv men dess värre också en negativ del i innehållet. Det positiva är att regeringen nu beviljat den lånegaranti som behövs för att företaget skall kunna fortleva medan arbetet pågår. Det negativa är att man dess värre ännu inte kommit till beslut beträffande MDF-projektet. Här föreligger, skulle jag vilja hävda, ett tillfälle att påskynda ett beslut utifrån det beslutsunderlag som enligt min bedömning ändock är ovanligt väl genomarbetat jämfört med vad som gäller för många andra problemföretag. Det borde finnas möjlighet för regeringen att mycket snabbt ta ställning till projektet som sådant. Jag vill i detta sammanhang anmärka mot de höga krav som är ställda utifrån vad som sägs också i svaret i dag, nämligen att en acceptabel ägarstruktur och en rimlig kapitalbas är grundläggande för besked om att regeringen skulle vara beredd att medverka till ett genomförande. Jag ifrågasätter om det är skäligt att i detta sammanhang ställa —som jag ser det — mycket höga krav på företaget Scharins jämfört med andra företag i branschen som nu också har samma omstruktureringsproblem. Ärendet är ändock av den beskaffenheten att den första tidsplaneringen för omstruktureringen började redan i december 1976. Från 1978 har ärendet på ett eller annat sätt legat för prövning hos myndigheter eller på departementsnivå.

Dessutom vill jag hävda att man i regionen har ett påtagligt behov av att ha kvar denna industri. Den betyder så mycket för den småindustri som t.ex. på sågsidan levererar avfallsprodukter, och den kan vara av helt avgörande betydelse för om verksamheten i den branschen skall kunna drivas med hyggligt ekonomiskt utbyte. Jag vill fråga om industriministern inte ändå skulle vara beredd att frångå en del av de mycket högt ställda kraven och försöka — i samma riktning som jag bedömde det näringsutskottet i går beslutade — uttrycka en positiv uppfattning om Scharins.
Herr talman! Jag är medveten om mycket av det Roland 3rännström har sagt. Jag vill emellertid ändå understryka att denna nya produkts marknadsmässiga förutsättningar ingalunda är oomtvistade. Vi fäster därför stor vikt vid att någon sakkunnig och stark kraft kommer att visa sin tilltro till produkten genom att gå in i företaget och därmed skapa de förutsättningar vi har talat om.
Herr talman! Jag förstår i och för sig industriministern, som försöker att så långt möjligt finna ett ekonomiskt väl underbyggt alternativ när det gäller att omstrukturera i denna bransch. Men jag vill hävda att detta — om man ser på branschen i stort — är ett av de bättre redovisade förslag som finns när det gäller boardbranschens omstrukturering. Jag vill på nytt understryka att den marknadsanalys som är gjord — vad företaget självt har bedömt kan naturligtvis ha färgat analysen något — betydligt bättre än i många andra fall klargör att det finns en avsättning för denna produkt. Den säljs ju redan nu av företaget — visserligen genom att man köper den utifrån — och den placeras alltså på en marknad som redan är bearbetad. Detta understryker att en betydande marknadsanalys redan praktiskt är genomförd, och det borde till en del besvara den fråga som jag tycker industriministern alltför hårt ställer upp som ett kriterium innan han är beredd att fatta ett positivt beslut. Man kan se på branschen i stort, och det finns här ett direkt förslag, väl tekniskt genomarbetat beträffande industrilösningen, som är klart att handlägga och där de faktiska kostnaderna är väl underbyggda — såvitt jag kan bedöma. Insatsen förefaller mot den bakgrunden vara mindre tvivelaktig och säkert väl motiverad utifrån den regionalpolitiska betydelse som företaget Scharins har i Skellefteåregionen. Det är ju inte det enda företag vi har bekymmer med i dag på en ort som i övrigt har ensidig näringsstruktur och där det är ytterst angeläget att man agerar från industridepartementets sida.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av att Orreforskoncernen nu meddelat att företaget tänker lägga ned glasbruken i Flygsfors och Strömbergshyttan. Orreforsgruppen har under de senaste åren redovisat omfattande förluster, vilket har haft sin grund i såväl den allmänna lågkonjunkturen som strukturella problem inom företaget. Dessa problem är inte specifika för Orrefors utan gäller för den manuella glasindustrin som helhet. Ett omfattande utredningsarbete har under senare tid pågått inom Orrefors i syfte att finna sådana former för verksamheten som kan ge lönsamhet för företaget. I utredningsarbetet har även de anställda deltagit. Det utredningsresultat som nu föreligger pekar på att fortsatt produktion vid glasbruken i Strömbergshyttan och Flygsfors kommer att vara förlustbringande även framgent. Enligt vad jag har låtit inhämta från företagsledningen kommer det stora flertalet av de ca 40 anställda vid Strömbergshyttan att kunna erbjudas fortsatt anställning vid Sandviks glasbruk. Vad gäller Flygsfors glasbruk är situationen något besvärligare. Företagsledningen räknar emellertid med att kunna erbjuda omkring hälften av personalstyrkan fortsatt arbete vid andra glasbruk inom företagsgruppen. Företagsledningen har nu inlett MBL-förhandlingar med de anställda. Samtidigt har en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att söka finna alternativ produktion vid Flygsfors eller finna en intressent som är beredd att överta verksamheten och driva den vidare. Gruppen består av företrädare för företagsledning, de anställda, kommunen och länsmyndigheter. Riksdagen har redan tidigare i enlighet med regeringens förslag fattat beslut om ett omfattande stödprogram för den manuella glasindustrin. Regeringen har inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder med anledning av det beslut styrelsen för Orrefors nu har fattat.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Den manuella glasindustrin är en snabbt krympande bransch, som diskuterats vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen. Den aktuella situationen är att branschen under de senaste två åren minskat från 2 500 till ungefär 1 800 anställda. Det är två stora koncerner som dominerar branschen, och ca 90 96 av de anställda finns inom fyra kommuner i Småland. Glasbruken är på sina resp. orter ofta den enda eller den helt dominerande industrin. Orreforskoncernen har nu meddelat att man skall lägga ned tillverkningen i Flygsfors och Strömbergshyttan. Jag och många med mig är nu i högsta grad intresserade av vad regeringen tänker göra med anledning av detta. Jag hade egentligen inga förhoppningar om att få ett svar som kunde stilla de anställdas och bygdens oro. Folkpartiregeringen visade ju redan i budgetpropositionen att man inte tänkte ägna sig särskilt mycket åt glasindustrin. Vi socialdemokrater i de aktuella länen skrev sedan budgetpropositionen framlagts en motion, där vi försökte analysera branschens problem och föreslå åtgärder för framtiden. Näringsutskottet har nyligen behandlat denna motion och i stora delar bifallit den. Detta torde bl.a. innebära att riksdagen inom kort kommer att hos regeringen begära att en samlad plan för samhällets insatser på glasindustrins område upprättas. Målet bör enligt utskottet vara att bevara denna industris långsiktiga konkurrenskraft och konstnärliga kvalitet, så att nuvarande sysselsättningsnivå kan bibehållas. I klartext betyder detta att utskottet och troligen också en enig riksdag inte kommer att acceptera några nedläggningar. Mot den bakgrunden borde man kunna vänta sig snabba och kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Men om man som industriministern har en inneboende motvilja när det gäller att begränsa företagens frihet, så är detta givetvis inte så lätt. Riksdagens beslut måste dock vara vägledande, varför industriministern måste försöka stå ut med sin motvilja ett tag till. Jag skulle vilja säga till industriministern: Gör inte samma misstag som föregående innehavare av industriministerposten! Trots att en samhällsekonomisk kalkyl visade plussiffror, trots att kommunen låg i den s.k. grå zonen och trots de anställdas böner om trygghet, så medverkade han till nedläggning av ett glasbruk. Bygden håller nu på att sakta dö ut. Jag syftar här på Björkshult. När det gäller Flygsfors finns också en samhällsekonomisk kalkyl. Den visar att samhällets kostnader vid en nedläggning blir ca 4 milj.kr. under första året. De sociala konsekvenserna för de enskilda människorna kommer därutöver — de går ju inte att mäta i pengar. Möjligheterna för Orrefors att ta emot anställda är ganska begränsade, eftersom man även där har förluster. Jag vill påstå att vissa specialiteter då går förlorade. Och jag frågar mig om vi verkligen inte har utrymme för två små belysningsglasbruk. Jag vill ställa några kompletterande frågor till industriministern. Om man eventuellt kan komma fram till förändrade ägandeförhållanden, är staten då beredd att vara med och stödja en sådan sak? Det gäller ju inte enbart ett visst antal anställda, utan det gäller hela bygdens existens och ett stort kulturarv.
Herr talman! Bl. a. för att bereda Lena Öhrsvik tillfälle att återkomma vill jag beträffande den fråga hon hann framställa säga följande. Om förändrade ägandeförhållanden kommer till stånd får vi pröva den situation som då föreligger och den framställning som då kan komma.
Herr talman! Jag får tacka för det svaret och återgår sedan till mina övriga frågor. Jag vill veta om industriministern tycker att det är samhällsekonomiskt och socialt försvarbart att lägga ned dessa glasbruk. Jag vill också veta hur industriministern tolkar näringsutskottets uttalande om att behålla nuvarande sysselsättningsnivå.
Herr talman! Låt mig då först och främst konstatera att det ena av glasbruken, nämligen Strömbergshyttan, ligger 5 km från ett större glasbruk, där de vid Strömbergshyttan anställda kan beredas sysselsättning. Detta kan knappast vara något problem. Det är en så kort sträcka att man nästan inte ens kan kalla det för pendling. Däremot är problemen större beträffande det andra glasbruket, Flygsfors. Det är klart att vi i ljuset av riksdagens eventuellt kommande beslut närmare får studera hur vi mot den bakgrunden skall ställa oss beträffande just Flygsfors och vad som där kan vara försvarbart att göra. Riksdagens beslut kan ju, tycker jag, näppeligen vara relevant i fallet Strömbergshyttan.
Herr talman! Jag kan möjligen instämma i det allra sista som industriministern sade. Men jag har fortfarande inte fått svar på frågan hur industriministern tolkar näringsutskottets uttalande om att behålla nuvarande sysselsättningsnivå.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig dels på vilket sätt jag har gett de anställda vid tekoindustrierna i Skellefteå och Lycksele möjlighet att visa hur deras idéer skulle kunna förverkligas, dels på vilket sätt resultatet av denna utvärdering kommer att föras in i den övergripande tekoplanen. Svea Wiklund har frågat mig vilken tolkning jag gör av riksdagens beslut angående stöd till Algotsindustrierna i Skellefteå, Lycksele och Kramfors angående eventuell konkurrens med andra tekoföretag. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Regeringen kommer i propositionen om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 att föreslå att I milj.kr. anvisas för att användas av AB Eiser för utvärdering och utveckling av de idéer till helt nya produkter som de anställda i Lycksele och Skellefteå har presenterat. Avsikten är att utvärderingen skall ske i nära samarbete med de anställda och Gunnar Lund, som jag den 29 november 1978 gav i uppdrag att undersöka om nyssnämnda idéer kan förverkligas och skapa långsiktig sysselsättning i mindre skala. Verksamheten vid Skellefteåoch Lyckseleenheterna bedrivs sedan februari 1979 i ett separat bolag, Nord Konfektion AB, som är ett dotterbolag till Eiser. Enligt vad jag har inhämtat från Eiser har arbetsgrupper bildats med företrädare för bl.a. de anställda, verkställande direktören för Nord Konfektion samt representanter för Skellefteå och Lycksele kommuner. Grupperna har att utvärdera bl.a. de produkttyper av olika arbetsoveraller samt sjukhuskläder som de anställda har presenterat. Jag har vidare inhämtat att företaget nu kommer att sy en testkollektion av de föreslagna modellerna. Gunnar Lund har informerat mig om att han beräknar slutföra sitt uppdrag i höst. Hans utvärdering har av denna anledning inte kunnat beaktas i regeringens proposition om åtgärder för tekoindustrin . Risken för konkurrensmässiga orättvisor till följd av statliga åtgärder torde vara större i en tillbakagående bransch under stark ekonomisk press än i en expansiv bransch med genomsnittligt god lönsamhet. Risken för samhällsekonomiskt ogynnsamma effekter av olikheter i villkoren mellan statlig och övrig företagsamhet är därför stor inom tekoindustrin. Strävan bör därför vara att ge det statliga företaget samma möjligheter, rättigheter men också skyldigheter som övriga företag inom tekoindustrin för att undvika risk för snedvridning av konkurrensen. Statsunderstödd verksamhet bör såvitt möjligt inte leda till att sysselsättningsproblem flyttas till andra företag med motsvarande produktionsinriktning. Vad gäller verksamheten i Lycksele och Skellefteå kommer den löpande produktionen, dvs. exkl. testprodukter, under det här året att utgöras av plagg som skall konkurrera med importen. Försäljningspriserna för den löpande produktionen har därför måst beräknas efter de priser som erläggs vid import av liknande plagg. Avsikten är alltså att dessa plagg inte i någon nämnvärd grad skall störa övrig försäljning av liknande plagg tillverkade i Sverige. I det betänkande av näringsutskottet som låg till grund för riksdagens beslut om bl.a. medelstillskott till Statsföretag AB anfördes bl.a. att uppmärksamhet måste ägnas åt frågan om en fortsatt drift vid den statliga tekokoncernens enheter i Norrland får direkta återverkningar på företag som redan nu bedriver motsvarande produktion på andra orter som också har sysselsättningsproblem. För att motverka detta ansåg näringsutskottet att regeringen borde ta initiativ till ökad beställning från statliga verk och myndigheter, liksom till lageruppbyggnad med särskilt stöd. Regeringen borde vidare enligt näringsutskottet ta initiativ till förhandlingar i detta syfte med såväl Landstingsförbundet som Svenska kommunförbundet. Regeringen uppdrog därför den 21 december 1978 åt tekodelegationen att ta upp överläggningar med de båda förbunden i syfte att tillgodose vad näringsutskottet anfört i fråga om upphandling av tekovaror. Dessa förhandlingar är ännu inte avslutade.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Den senaste månaden tycks många positiva saker ha börjat ske för tekoindustrierna i Västerbotten. Styrelsen för det nybildade bolaget Nord Konfektion har börjat arbeta, och produktutvecklingsgrupper har bildats. Det är mycket bra att regeringen kommer att föreslå 1 milj.kr. för att företagsledning, de anställda och Gunnar Lund skall kunna utveckla och utvärdera de anställdas idéer med sikte på att skapa varaktiga arbetstillfällen i Västerbotten. Experimentverksamheten vid Nord Konfektion AB kommer att ha stor betydelse också för många andra företag, därom är jag övertygad. Det är ju här fråga om ett nytt sätt att utveckla produkter, att finna marknader och att engagera alla inom ett företag för ett meningsfullt arbete. Det finns uppenbarligen ett stort behov av välutvecklade arbetsoch skyddskläder som inte är tillgodosett i landet. Branschen bör alltså kunna expandera och inte gå tillbaka. Erfarenheten efter de anställdas kamp och delseger är att många fackföreningar har sett till att beställningar lagts ut på kläder som man önskar skall tillverkas inom landet. Det är ett värde i sig att kunna ha kontakt med dem som syr ens kläder och kunna påverka utformningen i samarbete. Kunskapen om hur de har det som tillverkar det jag använder ökar samhörigheten och solidariteten. Främlingskapskänslan i tillvaron minskar och arbetsglädjen ökar. Det är en form av standardökning, som inte kommer med i snäva ekonomiska kalkyler men som jag tror och hoppas kommer att bli allt centralare i framtiden. Nord Konfektions pionjärarbete rör alltså mycket mer än själva de nya produkterna — det är ett nytt sätt att samarbeta, inom företaget och med kunderna. Varje medarbetare ser sin del i helheten. Ingen skall behöva detaljoch fjärrstyras eller underordna sig maskinerna. Taylorsystemet, det löpande bandet och MTM-studier är gammaldags system som inte passar en människosyn med fria, tänkande människor som vill utvecklas, skapa och ta ansvar. Det är naturligtvis väsentligt att styrelsen för Nord Konfektion utformar den dagliga verksamheten vid företaget så att tillverkningen blir en praktisk tillämpning av de idéer man utformar i arbetsgrupperna. Maskiner som passar till produktionen måste anskaffas och basproduktionen inriktas på kunskapsutveckling för den framtida produktionen. Samhällsstödet bör användas för experimentverksamheten och får självfallet inte medföra att kläderna säljs till priser som konkurrerar ut liknande svensk produktion. Departementets positiva intresse för denna experimentverksamhet är självfallet av stor betydelse. Jag skulle vilja fråga industriministern: På vilket sätt följer industriministern den fortsatta experimentverksamheten? Statliga och kommunala beställningar bör, som riksdagen räknade med, kunna bli ett viktigt instrument för att säkerställa en tekoindustri av den art som jag beskrivit. Industriministern säger i sitt svar till mig att delegationen för samordning av åtgärder avseende tekoindustrierna den 21 december 1978 fått i uppdrag att ta upp överläggningar med de båda förbunden. Jag vill också fråga industriministern på vilket sätt dessa förhandlingar förs, till vilka resultat man hittills kommit samt när man kan förvänta att de är avslutade.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Jag är liksom Birgitta Hambraeus glad över att regeringen nu kommer att föreslå att 1 milj.kr. skall anvisas till företagsledningen och de anställda, så att de kan utvärdera det arbete som de så intensivt bedriver. Näringsutskottet anförde, som statsrådet nämnde, att uppmärksamhet måste ägnas åt frågan om en fortsatt drift vid den statliga tekokoncernens enheter i Norrland, så att den inte får återverkningar på företag som bedriver Nr 106 liknande produktion på andra orter. Jag tror att det är viktigt att man Fredagen den konkretiserar vad som kan menas med detta. 16 mars 1979 En byxa är alltid en byxa, även om material, användningsområde och utförande är helt olika. Det finns bevisligen ett stort behov av yrkesanpassade arbetskläder av typer som inte finns på marknaden i dag. Men det krävs både uppfinningsrikedom och kapital för att konstruera nya klädtyper för nya användningsområden. Sömmerskorna vid Nord Konfektion har jobbat frenetiskt på detta — det är ju deras framtid det handlar om. Men de behöver också ha orderingång till företagen i Västerbotten. Det är på den punkten som jag och många med mig har börjat undra om konkurrensbegränsande åtgärder redan har satts in — och av vem. Frågan måste ställas, sedan det visat sig att planeringschef Sture Hendén vid Algots i Borås i början av februari sagt nej till en order från Nittorps syfabrik utanför Borås på i första hand 5 000 overaller. Detta trots att Nordkonfektion AB bildades redan den 25 januari. Eisers ledning fick överhuvudtaget aldrig veta något om ordern. — Det är säkerligen inte första gången det sker, men den hittills enda gång det kan beläggas, säger Kerstin Berglund fackklubbens ordförande i Skellefteå.” Det är ett citat direkt från tidningen. Detta är, såvitt jag vet, inte det enda som har hänt. Redan i oktober förra året försökte Matti Viio i Sollentuna att förlägga sömnadsarbeten till Skellefteå. Det rörde sig om en produktion som skulle sysselsätta 80-90 personer. Men Statsföretag sade nej. Man tyckte att det var alldeles för osäkert. I dag sysselsätts 160 sömmerskor i den produktionen. För en månad sedan var Matti Viio i kontakt med Statsföretag och Eisers ledning för att återigen diskutera lönsömnad i Skellefteå. Han erbjöd sig att ha samtliga sömmerskor i arbete omgående, om bara Statsföretag sade ja. Det besked han fick den gången var att han skulle vara välkommen tillbaka i mitten av mars för att träffa Eisers ledning. Jag vet inte om den kontakten har kommit till stånd ännu. När det är brist på arbete, när folk sitter och väntar på arbete, så är det egendomligt att man tackar nej till order. Matti Viio är f.ö. inte ensam om att försöka få lönsömnader till Nordkonfektion. Det framgick också av tidningsartikeln. Nittorps Syfabrik försökte intressera Statsföretag för overaller. I första hand var det en order på 5 000 plagg som ingick i en stororder på 100 000 overaller som Nittorps hade. Enligt vad produktionschef Lars Fridh på Nittorp har uppgivit för tidningen Norra Västerbotten räknade man med att lägga minst 30 000 av dessa plagg på 29 Nordkonfektion, om företaget klarade den första leverarsen. Men produktionschef Lars Fridh fick beskedet att produkten inte var lämplig för Nordkonfektion — för resten hade Nordkonfektion fullt upp att göra hela våren. Ett annat Boråsföretag, Fristad, ville i december att Algots i Västerbotten skulle sy 50000 overaller, men företagsledningen var inte intresserad. Förstår industriministern att vi som bor i Västerbotten, som läser i tidningarna vad som sker och som lyssnar på lokalradion om sömmerskornas kamp, börjar fundera över om det verkligen är meningen att Nordkonfektion skall få en chans? Jag tycker det är positivt att Algotssömmerskornas kamp har lett till ett uppsving för svensktillverkade arbetskläder. Det är ju något som hela tekoindustrin kommer att ha nytta av. Men samtidigt tycker jag att de rimligen borde få ut något själva av det också. Alla dessa underliga turer från Statsföretags sida har kostat sömmerskorna i Västerbotten förlust av den erfarenhet som de skulle ha fått om de i stället bemötts med litet välvilja. Min fråga blir: Är industriministern beredd att på något sätt kompensera Algotssömmerskorna för detta? Det har ju nu också gått två av de dyrbara sex månaderna.
Herr talman! Det är ju inte möjligt för mig att kommentera de många detaljuppgifter som Svea Wiklund här har lämnat. Det fungerar inte så, att ett departement på det viset sysslar med statliga företags dagliga handhavande av sina uppgifter. Det är inte heller meningen att vi skall fungera på det sättet. Jag vill emellertid säga att jag skall se till att de uppgifter som Svea Wiklund har lämnat kommer till Eiserledningens kännedom. Jag vill vidare konstatera att om Matti Viio hade fått bifall till sina förslag, skulle det ha fått återverkningar på AMS skyddade verkstäder, vilket inte hade varit så bra. Det väsentliga i sammanhanget är emellertid att konstatera att sömmerskorna vid dessa olika produktionsställen har arbetsuppgifter f.n. På Birgitta Hambraeus fråga hur jag följer verksamheten vill jag svara att det i första hand sker genom Gunnar Lund. Förhandlingarna med Landstingsförbundet och Kommunförbundet förs, såsom sägs i svaret, genom tekodelegationen. Man skall emellertid ha klart för sig att några väsentliga resultat knappast kan uppnås genom sådana överläggningar, då Landstingsförbundets medlemmar — och Landstingsförbundet är naturligtvis den stora institutionen i sammanhanget, eftersom sjukvården sorterar under landstingen — redan placerat 95 96 av sina inköp vid svenska företag. Procentsatsen lär vara mindre för kommunerna, men Kommunförbundets möjlighet att dirigera inköpen är begränsad. Men överläggningar sker som sagt i syfte att befrämja den inriktning som näringsutskottet har talat om.
Herr talman! Landstinget beställer 95 96 av sina inköp av textilvaror vid svenska företag, säger industriministern. Många tekoföretag har en ganska liten tillverkning inne i landet, vilket betyder att det inte är likgiltigt hos vilket svenskt företag beställningarna görs. Enligt vad jag har förstått har överläggningarna mellan tekodelegationen och Kommunförbundet hittills skett på ämbetsmannaplanet eller kanske med de försäljningsorganisationer som finns där, åtminstone har politikerna ännu inte haft frågan uppe. Jag skulle därför vilja fråga industriministern om det inte är lämpligt att de här överläggningarna kommer upp i förbundens styrelser för en diskussion som har att göra med värderingar. Det bör alltså fattas politiska beslut och inte bara beslut av fackmän.
Herr talman! När industriministern säger att om Matti Viios kollektion sytts upp på Nord Konfektion, så skulle det ha fått återverkningar på AMS, är detta sant så till vida att 80 av de 160 sömmerskorna i dag är sysselsatta med sådant arbete i Sverige, men de återstående 80 finns i Finland. Så långt jag har kunnat kollationera de uppgifter som jag har fått syr Matti Viio upp 8 96 av sin tillverkning i Portugal i dag, beroende på att han har stött på svårigheter här hemma. Jag vet också att Algotssömmerskorna skulle ha känt det betydligt trevligare att få sy arbetsoveraller än att behöva sy kavajer — som de knappt vet kommer till användning — till SIDA. Dessutom har det varit på det sättet att materialet till fabriken i Skellefteå har levererats väldigt ojämnt. Jag vet att en dag fick 20 sömmerskor sitta och vänta på sömnadsmaterial som aldrig kom, så det är tydligt att den servicen från Statsföretag inte alls har fungerat.

Herr talman! Åke Gillström har frågat mig om regeringens avsikter när det gäller finskspråkiga klasser . Vidare har Åke Gillström frågat mig om regeringens ställningstagande till skolöverstyrelsens hemställan om ett generellt medgivande till de jämkningar i timplanerna på lågoch mellanstadiet som erfordras för att kommuner skall kunna anordna s.k. hemspråksklasser. Frågan om invandrarundervisningen och enspråkiga klasser har riksdagen redan tagit ställning till vid sin behandling av propositionen om hemspråksundervisning för invandrarbarn. Kommunerna har frihet att välja hur hemspråksundervisningen skall organiseras och anordnas. I nyssnämnda proposition diskuteras olika modeller för hur hemspråksundervisningen kan organiseras. Enligt vad jag har inhämtat fanns i mars 1978 ca 300 enspråkiga klasser. I 146 fall har man vidare gått in för att till samma klass sammanföra barn med olika hemspråk, och i 96 fall har man s.k. sammansatta klasser i vilka den ena hälften av eleverna är svenska barn och den andra hälften är barn med gemensamt hemspråk. Jag förutsätter att kommunerna organiserar hemspråksundervisningen i enlighet med uppdragna riktlinjer och att det sker på det sätt som bedöms bäst för invandrarbarnen utifrån de praktiska möjligheter som står till buds i kommunerna. Jag utgår vidare från att SÖ i sitt pågående arbete med en handlingsplan för invandrarundervisningen tar till vara de erfarenheter som man erhåller av dessa olika undervisningsmetoder. Utifrån hittills vunna erfarenheter har SÖ nyligen inkommit till regeringen med en begäran om generellt bemyndigande att göra jämkningar i timplanen för hemspråksklasser på lågoch mellanstadiet. Frågan bereds f.n. i regeringskansliet. Åke Gillströms fråga har föranletts av ett referat från den presskonferens jag höll i Helsingfors i samband med ett officiellt besök i Finland. Referatet gav intrycket att jag inte anslöt mig till de här angivna riktlinjerna för hemspråksundervisningen. Referatet byggde på ett missförstånd som jag nu, tack vare Åke Gillströms fråga, fått tillfälle att lägga till rätta också inför riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Det är mycket viktigt att de finska invandrarna och kommunerna har fått ett besked efter de förvirrade uppgifter som lämnades i massmedia efter uttalandet i Helsingfors. Det är naturligtvis inte alltid så lätt att i sak behärska alla frågor, och därför blir ibland det dunkelt tänkta också det dunkelt sagda. Det är viktigt i den här frågan att poängtera de forskningsresultat som nåtts. Jag vill därför säga några ord om en undersökning som pågått under sex år i finska klasser i Södertälje, som är mycket intressant. Man har utgått från två viktiga behov hos barnen: trygghet och upplevelse av framgång. Om ett barn upplever framgång i skolarbetet blir skolan det ställe där man tycker att det är roligt att vara aktiv, och då är man också villig att lära sig någonting. Men om barnet får lida nederlag då och då i den språkliga kommunikationen, genom svårigheter att förstå kamraters och lärares språk, så drar sig barnet tillbaka, då drabbas barnets självförtroende av nederlag och därmed får den språkliga utvecklingen också en knäpp. De här finska klasserna har varit ett sätt att göra risken för sådana nederlag så liten som möjligt. Barnen undervisades först enbart på finska. De fick uppleva att mammas och pappas språk hemma är ett språk värt att tala också i skolan, och då höjdes föräldrarnas prestige i barnens ögon. I början av fjärde årskursen började så småningom undervisningen både i och på svenska, men finskan användes fortfarande som ett undervisningsspråk vid sidan av svenskan. Klassen hade alltså två lärare, en svenskoch en finsktalande. På det viset fick man en mjuk övergång, vilket var mycket viktigt. Man undvek därigenom att eleverna fick uppleva svenskan som ett språk som man får lida nederlag på. Avsikten var också att barnen skulle förstå att finska är ett precis lika värdefullt språk som svenska i den språkliga kommunikationen. Man har testat elevernas språkfärdighet på flera olika sätt. Jämförande undersökningar har gjorts med finska barn som går i svenska klasser och med finska och finlandssvenska barn i Finland. Resultaten visar att finska barn i svenska klasser inte lär sig svenska bättre än eleverna i de finska klasserna. Och när det gäller finska är de finska klassernas elever klart bättre. Eleverna lär sig båda språken utan svårigheter. Att skriva finska går också bra. Det som vållar problem är rättstavningen av svenska, men som vi har hört under de senaste dagarna är det inte bara de finska invandrarbarnen som har problem med detta. Upplevelsen av den egna identiteten är ett problem för många invandrare. Majoriteten av barnen i de finska klasserna har klarat av det här problemet. De accepterar att de i grunden är finländare, och de kan ändå ta del av den svenska kulturen. Misstanken om att egenspråkiga klasser för invandrarbarn leder till isolering har också kunnat avföras. När däremot ett invandrarbarn placeras i en svensk klass är risken stor att barnet drar sig undan och blir isolerat. Egenspråkiga klasser kan ge barnet självförtroende, trygghet och en god grund för språklig utveckling. Med dessa förutsättningar har barnet en verklig möjlighet att på sikt undvika isolering från svenskar och från det svenska samhället. Det här gäller givetvis också andra invandrarnationaliteter, som vi inte heller får bortse ifrån. Ett problem finns emellertid, men jag skall inte fråga statsministern om vad han avser att göra för att lösa det, eftersom frågan hör till statsrådet Rodhes område. Problemet är att gymnasieskolan inte alls frekventeras av invandrarbarnen i samma utsträckning som av de svenska eleverna. Här borde åtgärder kunna sättas in för att vi skall få en förbättring till stånd.

Herr talman! Gördis Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att låta Kasthalls Mattfabrik AB ingå i den statliga Eiserkoncernen för att rädda företaget från nedläggning. Den av riksdagen antagna målsättningen är att den statliga tekokoncernen, för vilken AB Eiser är moderbolag, efter en tvåårig omstruktureringsperiod år 1980 skall ha uppnått nollresultat . Jag har ingen erinran mot att Statsföretag AB låter Eiser med beaktande av nyssnämnda målsättning undersöka förutsättningarna för ett övertagande av i konkurs varande Kasthalls Mattfabrik. Ett övertagande förutsätter naturligtvis att en överenskommelse kan träffas med konkursförvaltaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Kasthalls mattfabrik är inte bara landets äldsta utan också en av Europas modernaste. Företaget tillverkar högklassiga heltäckningsmattor, avpassade ateljémattor och textilkonstverk. Här i riksdagen har vi goda möjligheter att studera skönheten, kvaliteten och slitstyrkan hos de mattor som tillverkas av Kasthalls genom att bl.a. titta på mattan i denna plenisal. Men produkter från Kasthalls finns också i andra byggnader världen över, t.ex. i FN-huset, och de kan återfinnas i banker, kontor, varuhus, teatrar m.fl. miljöer. Kasthalls är ett av våra flaggskepp på textilsidan och kan liknas vid Orrefors och Kosta inom glasindustrin i fråga om exportmöjligheter. Det är också ett av skälen till att Kasthalls inte bör läggas ner. Men minst lika viktigt är det att klara sysselsättningen för 150 personer i en redan hårt drabbad kommun och region. Det finns goda chanser att åter göra företaget lönsamt, eftersom exportmöjligheterna är relativt goda på hemtextilsidan. Marks kommun är ett centrum för denna produktion, och kommunen skulle förlora en väsentlig del av denna om mattproduktionen vid Kasthalls lades ner. Ett unikt yrkeskun nande skulle också försvinna. Jag har här en broschyr som jag vill överlämna till industriministern senare. I den kan han närmare studera den fina tradition som finns på det här området inom Marks kommun och Sjuhäradsbygden. Man kanske inte i första hand tänker på beredskapsaspekterna när man diskuterar mattillverkning. Men vi har en ytterst låg vävkapacitet i vårt land, och det som finns kvar av den bör därför bibehållas. Det är också fullt möjligt att ställa om produktionen i fabriken i kristid och t.ex. tillverka filtar eller andra textilier. Tiden är nu knapp, om Kasthalls skall kunna räddas. Uppsägningarna har uppskjutits till den 30 april. Man har order fram till den 1 juli, men man kan inte ta emot ytterligare order om man inte finner någon köpare. En agenturfirma har nämnts som spekulant, men för att köpet skall gå i lås behövs statligt stöd med 5—-10 milj.kr. Det är kanske fråga om ett seriöst köp, men det kan också gälla ett köp för att tjäna snabba pengar. Själv anser jag att det skulle vara tryggare för företagets fortbestånd, om staten genom den statliga Eiserkoncernen gick in som ägare. Eiser har redan en mattdivision i vilken Nylandsfabriken ingår. Man har en väl uppbyggd försäljningsorganisation i utlandet. De båda fabrikerna skulle komplettera varandra och det gamla yrkeskunnandet i Kasthalls komma Nylandsfabriken till godo. När nu industriministern talar om nollresultat vill jag fråga, om jag ändå kan tolka industriministerns svar så, att industriministern anser att företaget bör räddas.

Herr talman! Vi känner inte till den agenturfirma som Gördis Hörnlund talar om. Däremot vet vi att det gjorts andra försök att finna ett företag som vill ta hand om Kasthalls och föra detta i och för sig välrenommerade företag vidare. Men än så länge har detta inte lyckats. Vidare är jag medveten om de sysselsättningsskäl som vid sidan om företagets renommé talar för att det vore bra om företaget kunde fortsätta. Resonemanget om beredskapsskäl har däremot avvisats av de myndigheter som närmast har att svara för denna sak. Men om, som Gördis Hörnlund nyss sade, företaget kan göras lönsamt och om detta av Eisers expertis bedöms vara riktigt, skulle det i och för sig finnas förutsättningar för Eiser att ta hand om Kasthalls. Men i första hand avvaktar vi nu Eisers bedömning av denna fråga.
Herr talman! Jag förutsätter ändå att det ytterst är regeringen och industriministern som har ansvaret för sysselsättningen i landet och för att det här företaget kan räddas. Jag hoppas innerligt att företaget skall kunna räddas, och jag vet att också de andra riksdagsmännen från södra Älvsborg delar min åsikt. Det är verkligen fråga om en onödig nedläggning om Kasthalls skulle lägga ned driften.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag kan bekräfta uppgifter i pressen om att det vid tiden för regeringsbeslutet om ett nytt attackflygplan skulle ha stått klart att flygplanet SK 38/A 38 kunde rymmas inom försvarsramarna också för den period efter 1982 för vilken överbefälhavaren uppskattat det nödvändiga resurstillskottet till 600 milj.kr. De ekonomiska överväganden som ligger till grund för regeringens förslag i denna fråga har nyligen utförligt redovisats för kammaren i propositionen 1978/79:138. I propositionen analyseras flygplansfrågan i ett långsiktigt försvarsekonomiskt och försvarspolitiskt sammanhang. Om man utgår från att den nuvarande takten i rationaliseringar och personalminskningar inom försvaret skulle kunna hållas under åren fram till sekelskiftet, visar den ekonomiska analysen att försvarsramen i de framtida försvarsbesluten måste höjas med belopp som väsentligt kan bedömas överstiga den höjning som vidtogs år 1977, om flygplan SK 38/A 38 skall inrymmas. När det gäller projekt av det slag som det här är fråga om är dessutom osäkerheten stor i fråga om kostnader och tekniska möjligheter att genomföra projekten. Enligt min mening är det därför nödvändigt att förse kostnadsberäkningarna med säkerhetsmarginaler utöver dem som enligt praxis har lagts in i de redovisade kostnaderna. Även om man i likhet med överbefälhavaren utgår från de belopp som har presenterats, pekar den analys som har gjorts inom regeringskansliet på att ett genomförande av SK 38/A 38-projektet kräver betydande framtida ramhöjningar, om inte försvarsmakten samtidigt omstruktureras kraftigt. Bl. a. skulle detta kunna leda till starka ingrepp i den allmänna värnplikten och i fredsorganisationen. Enligt min bedömning är därför långsiktiga och omfattande ekonomiska åtaganden från statsmakternas sida gentemot försvaret nödvändiga, om flygplan SK 38/A 38 skall få rum i en balanserad försvarsstruktur. I detta sammanhang vill jag även peka på de konsekvenser som åtaganden av denna storleksordning kan få för våra möjligheter att på lång sikt skaffa oss ett lufiförsvar, som är anpassat till utvecklingen i vår omvärld. Vid en sådan samlad bedömning har regeringen inte funnit det försvarbart att statsmakterna binder sig för att utveckla ett projekt, som kan komma att äventyra förutsättningarna för att på lång sikt upprätthålla ett balanserat försvar.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret, även om det inte innehöll något svar på den fråga som jag hade ställt. I stället talade försvarsministern länge om fördjupade studier av försvarsekonomin, som man håller på med inom försvarsdepartementet. Sådana studier är förvisso intressanta, och jag hoppas att herr de Geer vid tillfälle låter publicera resultatet av dem i stället för att bara, nu liksom tidigare, prata om dem. Men det var inte om det som jag hade frågat, utan jag frågade i stället om de 600 miljonerna som ÖB har angett som ”bristen” i sitt underlag till regeringen. Min fråga tar alltså sin utgångpunkt i ÖB:s värdering av SK 38 A 38 ryms inom ramen för gällande försvarsbeslut fram till 1982, dels att möjligheterna därefter beror på nästa försvarsbeslut, men att en ram för flygvapnet som motsvarar den lägsta som över huvud taget har utretts skulle göra det möjligt att inrymma SK 38/A 38 vid ett tillskott på 600 miljoner totalt under tolv år. I de ramar som motsvarar perspektivplaneringens medelnivå och övre nivå uppstår inga problem alls av det här slaget. : Enligt de uppgifter som har förekommit i pressen hade det alltså varit möjligt att ta bort också de här 600 miljonerna och mer därtill. Det skulle ha kunnat ske dels genom att man strök vissa medel till Saab som Saab aldrig har begärt men försvarets materielverk planerat in, dels genom en samordning av marinens och flygvapnets anskaffning av en ny sjömålsrobot. Om det har emellertid herr de Geer ingenting att säga. I stället för han ett resonemang som låter antyda att han underkänner ÖB:s sätt att räkna och att vi skulle hamna i en försvarsekonomi där utrymmet för materielanskaffning skulle ligga under vad ÖB har angett i ram 2 i sin flygplansutvärdering och regeringen har angett som lägsta alternativ i sina direktiv till perspektivplanearbetet. Jag hoppas emellertid att herr de Geer och jag är överens om att en sådan utveckling inte får äga rum och att det vore ansvarslöst av en försvarsminister att basera beslut på icke publicerade studier, som utgår från en sämre försvarsekonomi på sikt än något tidigare studerat alternativ. Jag tror att fler än jag vore tacksamma om herr de Geer kunde klargöra sin inställning på den här punkten. Är vi överens så här långt — och det har vi moderater och folkpartister tidigare varit — kan herr de Geer inte komma undan min fråga. Fanns det eller fanns det inte möjlighet at ta bort de felande 600 miljonerna på 1980-talet? Om möjlighet verkligen fanns, varför gjorde regeringen inte det? Om möjlighet inte fanns, på vilka punkter är de publicerade uppgifterna felaktiga? Är alltså herr de Geer beredd att antingen dementera eller bekräfta uppgifterna om de 600 miljonerna? Antingen är de riktiga eller också är de felaktiga. Försvarsministern har skyldighet att tala om hur det verkligen förhåller sig!

Herr talman! Det fanns aldrig i försvarsdepartementet någon sammankoppling mellan anbudet på SK 38/A 38 och något sjömålsrobotprojekt. Det har tydligen spekulerats om i pressen att det senare projektet skulle ha blivit 300 milj.kr. billigare än man antog. Men det har presenterats för regeringen i dag, och överbefälhavaren har enligt uppgift angett att det anbudet är av den typen att det kräver antingen en omfördelning inom försvarsramen eller påslag på försvarsramen. Något underlag för att det hela skulle kunna bli ett antal hundra miljoner billigare genom en sjömålsrobotoffert har regeringen inte haft. När det gäller den andra delen av Per Unckels fråga, de 430 miljonerna, vill jag börja med att påpeka att de ligger förfärligt långt fram i tiden. Skulle man stryka dem ur kalkylen, vilket dessutom kanske vore principiellt felaktigt, skulle det inte medföra någon förändring förrän efter 20 år. Jag vill alltså förneka att man skulle ha kunnat spara in de 600 milj.kr. som Per Unckel anser att man skulle ha kunnat spara in genom välvilliga beräkningar av avvecklingskostnader och genom en billigare sjömålsrobotoffert. Jag tycker också att Per Unckel kommer alldeles för lätt undan från den centrala frågan, nämligen storleken av de rampåslag som skulle varit erforderliga, om vi hade valt SK 38/A 38, inte bara 1982 utan också 1987 och 1992. I ÖB:s beräkningar, som jag ställer mig bakom, har använts två ramar. Ram 1 innebär att man skulle få full kompensation för alla kostnadsökningar utöver NPI. Ram 2 innebär att man inte skulle få kompensation för mer än lönekostnadsökningarna utöver NPI. Jag tycker att ÖB:s bedömning är korrekt. Med de förutsättningar som finns för de närmaste 15-20 åren ryms icke A 38-projektet inom försvarsramen.

Herr talman! När det först gäller sjömålsroboten vill jag säga, att det förhållandet att den nu blir dyrare väl i inte oväsentlig grad hänger samman med att den samordning som jag talade om helt enkelt inte kan genomföras. Då blir det naturligtvis dyrare än i det alternativ som jag diskuterade. Försvarsministern kommer nu med nya uppgifter, innebärande att det egentligen skulle behövas större påslag än vad överbefälhavaren själv har krävt. Han säger till Svenska Dagbladet att vi bl.a. 1982, 1987 och 1992 måste lägga till uppemot 1 miljard kronor. Måste vi det? Vad baserar försvarsministern det uttalandet på? ÖB säger att vi för hela den motsvarande perioden behöver lägga till 600 milj.kr. utöver lågnivån. Försvarsministern och överbefälhavaren räknar alltså inte på samma sätt. Försvarsministern får förlåta mig, om jag i detta avseende mera litar på överbefälhavarens beräkningar. Å ena sidan vill alltså försvarsministern göra gällande, att vi skulle behöva påslag av denna storleksordning för att klara SK 38/A 38. Å andra sidan menar försvarsministern att hans och regeringens ställningstagande i flygplansfrågan har utgått från en försvarsram som skulle medge ett balanserat försvar. I realiteten måste väl emellertid denna ram ligga under den lågnivå under vilken vi tidigare inte har gått i något utredningssammanhang. Detta innebär att försvarsministern och regeringen för fortsättningen har lagt fast åtminstone den del av försvaret som gäller flygvapnet, på en nivå långt under vad 1977 års försvarsbeslut innebar. Är herr försvarsministern på väg bort från 1977 års försvarsbeslut?

Herr talman! ÖB:s ram nr 2 kräver lyft för varje ny femårsperiod, vilka är åtminstone jämförbara med — sannolikt något högre än — det lyft som gjordes 1977. Skulle man hamna på ÖB:s ram 1, krävs det alltså väsentligt större lyft än så. Jag är tveksam om huruvida riksdagen kommer att bevilja så stora lyft, under tre efterföljande försvarsperioder, som de som i så fall skulle vara nödvändiga. Vidare vill jag göra herr Unckel uppmärksam på att den sittande försvarskommittén har till uppgift att bedöma dessa frågor men att beslut om SK 38/A 38 hade gjort försvarskommitténs arbete tämligen meningslöst. Alla de förändringar som man då skulle ha kunnat föreslå skulle ha ätits upp av flygplansprojektet.

Är det detta som regeringen föreslår, tycker jag att det bör redovisas klart, öppet och entydigt.
Herr talman! Det är ingalunda så att vi lagt fram ett sådant förslag. Ram 2 räckte inte till för SK 38/A 38-projektet. För detta skulle det sannolikt ha krävts ett påslag av storleksordningen minst 1 miljard vid varje nytt försvarsbeslut. Att det kommer att krävas påslag på försvarsramen vid varje nytt försvarsbeslut är uppenbart, men det är storleken härav det är fråga om, Per Unckel.
Herr talman! Jo visst, herr försvarsminister, är det storleken det är fråga om.

Men nu har folkpartiregeringen på denna punkt uppenbarligen ändrat uppfattning.
Herr talman! Jag förstår inte hur Per Unckel kan dra den slutsatsen. Den höjning som erfordras för ram 2 enligt ÖB är i stort sett densamma som den höjning som genomfördes 1977. Vad som erfordrats, inte bara för 1982 utan för 1987 och 1992, hade alltså varit höjningar väsentligt över den nivå som höjningen uppgick till 1977, för att komma till ÖB:s ram 1.
Herr talman! Men, försvarsministern, vi behöver inte komma upp till ÖB:s ram 1. Vi behöver bara få in SK 38/A 38. Det är det vi är ute efter. I ÖB:s ram 1 går planet in mer än väl. Vad försvarsministern har gjort gällande, både här i kammaren och i Svenska Dagbladet, är att först måste vi höja med de 600 miljonerna, och därom är försvarsministern och överbefälhavaren överens. Men därutöver, säger försvarsministern, måste vi höja med inemot 1 miljard, om vi skall klara finansieringen. Det är försvarsministern inte beredd att göra. I realiteten innebär detta att försvarsministern utgår från en nivå under den lågnivå som perspektivplaneringen har utgått ifrån. Det är den knipan som försvarsministern inte kan ta sig ur. Försvarsministern hamnar alltså under den lägsta studerade nivån. Det flygvapen, som vi i så fall får, kommer sannolikt inte alls att kunna göra den nytta som ett flygvapen även i herr De Geers framtida försvar förväntas göra.
Herr talman! Jag har ingalunda uttalat att vi skall hamna under ram 2:s nivå, som är den lägsta studerade nivån. Jag kan mycket väl föreställa mig att vi kan hamna över den, men vi kan inte hamna så mycket över den, Per Unckel, att vi kommer upp i ram 1 i tre på varandra följande försvarsbeslut, vilket skulle innebära mycket stora höjningar under mycket lång tid framåt.
Herr talman! Försvarsministern och jag talar uppenbarligen förbi varandra. Nu säger försvarsministern att vi inte skall hamna under lågnivån, och det tycker jag är något som är värt att notera. Men det innebär också att vi inte skall hamna under ram 2-nivån i flygplansfrågan. Vi kan därmed sortera bort den miljard som herr De Geer har talat om, bl.a. i Svenska Dagbladet och här i kammaren. Därmed är vi tillbaka vid de 600 miljonerna och vid min ursprungliga fråga, nämligen om de 430 miljonerna som herr De Geer kunde ha sparat på att inte räkna in de avvecklingspengar som nu finns budgeterade på försvarets materielverk. Där ligger f. ö. också sjömålsroboten, sannolikt också det som har antytts i både pressen och litet varstans, nämligen att Saab-Scanias verkställande direktör i slutvarvet var beredd att pruta ytterligare några hundra miljoner kronor på SK 38/A 38 inför regeringens ställningstagande. De 600 miljonerna hade vi kunnat spara. Därmed hade vi också kunnat hålla liv i svensk flygindustri. Det tror jag hade varit av väsentligt intresse för Sveriges säkerhetspolitik framöver.
Herr talman! De 430 miljonerna som Per Unckel talar om ligger över huvud taget inte inom den här femtonårsperioden. Han sparar dem bortåt sekelskiftet. Därför tycker jag det är fel att använda dem i samband med de 600 miljonerna. Vidare vill jag till Per Unckel säga att den sittande försvarskommittén väl rimligtvis skall ha någon uppgift. Om man hade bundit upp försvarsbudgeten med SK 38/A 38, hade försvarskommittén inte haft någon uppgift alls kvar. Alla pengar hade varit uppbundna, och det hade inte funnits någonting att diskutera om. Det finns även andra projekt i försvaret som kräver mer pengar än just SK 38/A 38. Det har vi tyvärr erfarenhet av.
Herr talman! Visst ligger de 430 miljoner kronorna i slutet av det här århundradet —det är ju då som de verkliga effekterna på Saab-Scania kommer. Men poängen är ju att vi i dag inte behöver räkna in de 430 miljonerna, om vi ger Saab-Scania den längre övergångstid som en beställning av SK 38 skulle innebära. Alltså kan vi tillgodogöra oss de 430 miljonerna i dag. Försvarskommittén skall ha något att göra, sade försvarsministern. Ja, visst skall den ha något att göra! Men vad herr De Geer och hans regering gör är ju att rycka undan mattan för försvarskommittén.Den kan inte pröva frågan om hur vi skall ha det med den svenska flygindustrin. Utan någon som helst utrikespolitisk analys i den proposition som herr De Geer hänvisar till plockar ni bort den svenska förmågan att utveckla egna stridsflygplan, vilket har ansetts vara en av grundvalarna tidigare i den svenska säkerhetspolitiken och för trovärdigheten i säkerhetspolitiken runt om i världen. Kom inte, herr försvarsminister, och tala om att vi skall ge handlingsfrihet åt försvarsutredningen! Den handlingsfriheten har ni just tagit bort.
Herr talman! Jag bestrider herr Unckels påstående att vi skulle ha rivit ner utvecklingskapaciteten totalt i svensk flygindustri. Vad vi har gjort är att vi har lagt fram förslag på den militära sidan och på den civila sidan som skall möjliggöra för denna industri att fortleva, fastän på en annan nivå och med en annan produktionsinriktning än tidigare. Förr eller senare hade det beslutet måst fattas i alla fall, men den här regeringen har haft det moraliska modet att lägga fram förslaget nu. Det kunde ha tagits förut.
Herr talman! Nej, försvarsministern, regeringen har inte anvisat någon annan inriktning för flygindustrin. Ni är det enda parti som inte har anvisat någonting i det hänseendet. Ni har bara talat löst om studier kring ett A 20-plan, vilket alla är medvetna om aldrig någonsin kommer i luften, och ni har talat löst om studier på ett skolflygplan, som finns att köpa billigare utomlands, men vad har ni anvisat för inriktning av den svenska flygindustrin som skulle vara epokgörande? Det har däremot vi från moderata samlingspartiet gjort. Vi har anvisat det enda projekt som är förenligt med ett vaktslående kring den svenska förmågan att utveckla egna stridsflygplan. Sedan har regeringen talat länge om att man skall satsa på annat inom Saab Scania. Jag undrar: Hur många gånger de 600 milj.kr. som omöjliggjorde SK 38/A 38 kommer ni nu att tvingas satsa via industridepartementets huvudtitel? Jag såg i en tidning från Östergötland att när några av Linköpings kommunalråd var uppe på en uppvaktning för regeringen talades det om att industridepartementet skulle ha intresse att anslå medel för satsningar inom civil flygproduktion för att trygga sysselsättningen. Det är naturligtvis trevligt, men hade det inte varit enklare att anslå exakt samma summa via försvaret och dessutom vinna poängen att få bibehålla den ur säkerhetspolitisk synvinkel så intressanta flygindustrin?
Herr talman! Pengarna som vi kommer att satsa på att möjliggöra en övergång till civil produktion för Saab är inte bortkastade så till vida att om Saab lyckas med sina civila projekt — oavsett om det är ett eget civilt projekt eller ett projekt i samarbete med utländskt flygföretag — kommer de pengarna så småningom att återgå till statskassan i form av återbetalningar i takt med att planen levereras. Att få in svensk flygindustri på en civil utveckling är väl en linje som är värd en hel del risktagande från statens sida? Dessutom, herr Unckel, har vi inte alls sagt att all utveckling av militära flygplan har stannat. Vi kommer att utveckla Viggen i vissa stycken, och vi kommer att föreslå att Saab kommer med förslag till vissa utvecklingsarbeten på ett skolflygplan med viss attackförmåga.
Herr talman! Försvarsministern vet lika väl som jag att en enig flygindustrikommitté har påpekat det rätt uppenbara faktum, att det icke finns en flygindustri i världen som har klarat övergången till civil produktion utan det stöd som militära beställningar och militärt utvecklingsarbete ger. Försvarsministern säger någonting som är intressant: Om Saab lyckas i övergången till civil produktion — mot de här dåliga oddsen - då kommer pengarna tillbaka. Ja, kanske det, och kanske om. Vad vi vet är, att hade pengarna satts in direkt hade vi fått ett lyckat flygplan, ett bra flygplan, som hade kunnat upprätthålla styrkan i det svenska flygvapnet. Då hade det inte varit fråga om några om och kanske och måhända och mot slutet av sekelskiftet. Sedan säger försvarsministern att vi inte skall ta bort all utvecklingskapacitet från Saab. Nej, men om vi jämför arbetet med SK A 38 med utvecklingen av ett skolflygplan, så inte blir det mycket kvar av den kvalificerade personal som i dag arbetar på Saab-Scanias utvecklingsavdelning i Linköping. Förmodligen är det så att är det bara ett skolflygplan som försvarsministern har att erbjuda den svenska flygindustrin, är det ekonomiskt dumt att satsa på en sådan lösning. Då är det bättre att köpa utomlands.
Herr talman! Per Unckels påstående att det inte finns någon flygplansindustri som arbetar utan stöd av militär tillverkning är felaktigt. Canada har en flygindustri med många tusen anställda, som inte tillverkar ett enda militärt flygplan. Vi måste ju åstadkomma ett balanserat försvar på sikt. I sin nyligen framlagda perspektivplan har ÖB framhållit att vi måste ha en ny grundplattform, som går att utveckla i en jaktversion, en spaningsversion och en attackversion. A 38 är ett mellansteg. Det skulle ha varit ett bra attackplan, men det ger inte någon möjlighet till utveckling mot en ny enhetsplattform för det svenska flygvapnet av den typ som kommer att behövas, om vi i framtiden skall kunna behålla flygvapnet till en rimlig kostnad.